Herr talman! Socialtjänstens målformulering i 1 § är nästan en skönhet i sättet att i ord uttrycka vad man egentligen vill med den lag som det har arbetats med i mer än 13 år.Det kan inte finnas någon, vare sig i eller utanför det här huset, som kan ha något att invända mot socialtjänstens målformulering. Men när man sedan skall konkretisera och ge innehåll åt de vackra målformuleringarna, då blir det kanske inte lika lätt att leva upp till de vackra orden. Den helhetssyn som förslaget bygger på tolkar utskottet så att socialtjänsten i framtiden kan bli en serviceinriktad tjänst för alla medborgare, när de i något skede av livet behöver samhällets bistånd. Den helhetssyn som präglar förslaget till socialtjänst präglar också socialutskottet, som är enigt på alla punkter. Ändå är det här ett förslag, som det stormat mycket omkring och som det stormar om än i dag och kommer att så göra även efter dagens beslut. Det rymmer svåra, känsliga, ibland kontroversiella frågor, som rör människors privatliv och integritet. Den personliga friheten sätter vi högt i vårt demokratiska samhälle. Men vi menar också att det är nödvändigt att inom socialvårdens ram ha möjlighet att stödja och hjälpa människor under olika skeden. Redan år 1763 lades fast i lag, att varje socken var skyldig att försörja sina fattiga. Ett omfattande lagstiftningsarbete har ägt rum sedan dess. Vägen har varit lång från fattigvård, socialvård till dagens socialtjänst. Men — som framhålls i det särskilda yttrandet som socialdemokraterna fogat till utskottsbetänkandet — det är självklart, att socialtjänsten kommer att påverkas till sitt innehåll och sin utformning av de politiska värderingar som styr utvecklingen. Det gäller i grunden hur mycket vi är beredda att satsa på olika gemensamma och kollektiva insatser för att solidariskt hjälpa varandra. Attackerna mot den gemensamma sektorn i olika sammanhang på sista tiden bådar inte gott.

Jag noterar att utskottet säger att utredningen skall göras förutsättningslöst och att den beredning som skall arbeta skall vara fri att pröva olika vägar. Jag tycker det var klokt av socialutskottet att inte försöka driva igenom folkpartiregeringens förslag på det här området. Vi kommer nu att få en snabb och förutsättningslös utredning, och sedan får vi ta ställning till de förslag som den kommer att lägga fram. Jag utgår ifrån att de förslagen inte har LPV som modell. I så fall hade det inte varit någon mening med den här manövern från utskottets sida. Och jag förmodar att det ligger en mening bakom utskottets reträtt i denna fråga. Under senare tid har en annan del av socialtjänstlagen mött hård kritik, det gäller LVU — lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Jag kan inte avgöra om all denna kritik är berättigad eller inte. Jag har visserligen fått flera förklaringar, och man har gjort klarlägganden. Mycket av dessa oklarheter har också skingrats under dagens debatt. Jag tänker då på Göran Karlssons och Gabriel Romanus samt nu senast Lena Öhrsviks inlägg i debatten. Men när man läser utskottets enhälliga betänkande finner man att också utskottet är tveksamt till utformningen av denna lag. Utskottet framhåller att den beredning som skall utreda tvånget mot vuxna missbrukare även skall förutsättningslöst överväga om några initiativ bör tas till ändringar eller tillägg i reglernas utformning när det gäller LVU. Utskottet ifrågasätter alltså en lag som ännu inte trätt i kraft!

I så fall kan man ifrågasätta varför det förslaget inte har handlagts på samma sätt som LPV. Utskottet avstyrker ju förslaget beträffande LPV, men när det gäller LVU vill man att lagförslaget skall antas i dag. Det verkar inte konsekvent. Kanske är det så att utskottet anser att de som arbetar med LVU skall få längre tid på sig. Hittills har inget klarläggande gjortsi det avseendet under debatten, men jag hoppas att utskottets talesmän skall kunna ge en förklaring till olikheterna i handläggningen av förslagen. När det gäller omsorgen om barn och ungdom föreslår utskottet att de mål för förskolan som barnstugeutredningen angav i sitt betänkande 1972 skall gälla alla sociala tjänster som avser barns omvårdnad och utveckling. Det är bra. Socialtjänstens insatser bör således syfta till att underlätta familjens uppgift att ge barnen er materiell och känslomässig trygghet. De skall också medverka till en positiv identitetsutveckling hos barn och unga och i övrigt stimulera och tillvarata barns resurser. Insatserna bör syfta till att öka barns förutsättningar att lära in vissa grundläggande normer och värderingar. Samtidigt bör barnen bibringas förmåga till kritisk prövning. Socialnämnderna får enligt socialtjänstlagens bestämmelser ett särskilt bevakningsoch samordningsansvar för barnoch ungdomsverksamheten. Utskottet säger följande — och det tycker jag är angeläget: ”Även de frivilliga organisationernas resurser bör tas till vara i planeringen.” Jag tror att det är livsviktigt att de frivilliga organisationerna och våra barnoch ungdomsorganisationer ges stort utrymme i barnoch ungdomsverksamheten ute i kommunerna. Verksamhet i kommunal regi kan ibland bli både steril och opersonlig. Den idéburna föreningsverksamheten kan många gånger på ett bättre sätt engagera ungdomen. Men för att organisationerna skall kunna bedriva sin verksamhet är det nödvändigt att samhället ger dem ett ökat ekonomiskt stöd. Det behövs alltså ett stort utbud av verksamheter som är attraktiva och som engagerar ungdomarna och som får med dem i en meningsfull gemenskap. Vi måste få många alternativ till den kommersiella drogkultur som under 1960 och 1970-talen har vällt över oss och som vi nu ser vådorna av. Det är förnedrande för välfärdssamhället att vi har anammat denna s.k. kultur. Låt oss därför med socialtjänstens vackra målformulering som riktlinje se till att, som det står i 1 §, inrikta arbetet ”på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”.

Herr talman! Många har uttryckt tillfredsställelse över att socialutskottet har lyckats samla sig till ett enhälligt förslag. Jag har svårt att helt dela entusiasmen över denna mjuka samstämmighet. Vi saknar i de senaste årens lagstiftningsarbete dess värre inte exempel på lagar som har blivit oklara och näst intill omöjliga att tillämpa just på grund av överdriven vilja till kompromiss och samförstånd i riksdagens utskott. Det är inte särskilt ovanligt att två, låt vara oförenliga, men var för sig riktigt bra förslag blir ett dåligt förslag när de skrivs ihop. Det är inte helt obefogat att misstänka att detta gäller även delar av det nu föreliggande betänkandet. Det skulle kanske ha varit bättre, om riksdagen hade haft att välja mellan två eller flera klara och konsekventa förslag än ett samskrivet. Erik Larsson hade, med all rätt, uppmärksammat den ödmjukhet som i dag präglar framträdandet hos framför allt socialutskottets talesmän. Jag håller med honom om att det är en ödmjukhet som är passande och befogad och som borde omfattas även av många som har haft med detta lagstiftningsarbete att göra i tidigare skeden, i utredningar, i departement och t.o.m. i remissomgången. Jag vill inte dölja att min första spontana reaktion när jag tog del av betänkandet var en trött besvikelse över att det inte blev mer. Tänk om någon 1967 hade sagt: Nu när vi sätter i gång det stora arbetet med att utarbeta en enhetlig socialbalk — som vi sade den gången — skall vi våga hoppas att vi 1980 skall ha nått fram till ett resultat som dess mest entusiastiska förespråkare betecknar som en bra grund, en god utgångspunkt för fortsatt utredning och vidareutveckling. En del har gjort anspråk på att det är mer än så. Det är möjligt att det helt enkelt är en ogenomförbar uppgift att åstadkomma en enhetlig sociallagstiftning. En tidigare utredning hade faktiskt brutit nacken av sig på försöket att åstadkomma en enhetlig vårdbalk och fått anhålla om att bli befriad från det uppdraget. Den tid vi har närmast bakom oss är en tid som egentligen inte har lämpat sig för socialt lagstiftningsarbete av denna omfattning.

Men denna opinion och detta debattläge har alltså satt mycket märkbara spår i de lagar som riksdagen nu skall anta. Det är inte bara fråga om ett osäkert debattläge. Under den tid då dessa förslag sakta tagit form har det över huvud taget rått stor osäkerhet i svensk socialpolitik — ända ut i de yttersta förgreningarna på fältet. Det har, enligt mitt sätt att se, mycket konkreta orsaker. Vi hade de stora kommunsammanläggningarna omkring 1970, som bl.a. ledde till att man i rader av kommuner snabbt byggde upp nya eller starkt utvidgade socialförvaltningar, som av nödtvång måste bemannas med i huvudsak årets nyexaminerade socionomer. Inget ont sagt om nyexaminerade socionomer, men vad de kom att sakna på väldigt många håll var den normala åldersfördelning i en medarbetarstab som ger möjlighet att sammansmälta modern, tidsanpassad, effektiv utbildning med längre och kortare praktisk erfarenhet. Vi behöver båda dessa moment för att nå ett gott resultat. När något av dem saknas, drabbas vi av osäkerhet. Väldigt mycket av den debatt som kom att föras omkring och efter 1970 präglades av just denna osäkerhet. Det är ju markant hur samma personer, inte bara samma kårer utan samma individer som formade den debatten, i dag, några få år senare, på synnerligen många punkter tar en rakt motsatt ståndpunkt mot den tidigare — en utveckling vilken, som bekant, gjort sig gällande ända in i denna kammare. Det är kanske inte så konstigt att det då har varit svårt att göra den riktigt genomgripande uppbyggnad av en ny, tidsenlig sociallagstiftning som vi hoppats på. Jag tror också att arbetet har kommit att alltför mycket koncentreras på några få, visserligen viktiga, frågor men kanske ändå inte de viktigaste. Jag tänker på den intill tjatighet år efter år upprepade debatten om tvångsvården. Självfallet rör det sig om viktiga frågor om och på vilka grunder samhället skall kunna ingripa mot den som inte vill bli föremål för något ingripande. Det är viktigt; inte minst är utomordentligt viktiga rättssäkerhetsfrågor involverade. Men nog har ändå den debatten fått skymma så väldigt mycket annat, som hade varit väl förtjänt av att bli mer belyst. För att inget missförstånd skall råda vill jag göra helt klart att jag visst tillhör dem som är alldeles övertygade om att man i nödfall måste ha en möjlighet att bistå även den som inget bistånd vill ha. Men jag är också helt övertygad om att det behovet inte har den dimension som många tycks tro. Det är riktigt att vi, som Ingegerd Troedsson påpekade, har fått en betydande ökning av antalet ansökningar om tvångsingripanden. För mig är detta inte en enbart glädjande utveckling. Det är glädjande i den mån det är ett tecken på att man har vaknat upp till ett större ansvar i förvaltningarna och nämnderna, men det är inte särskilt glädjande, om det skall bli bestående för framtiden. Visst är det sant att många som behöver vård och bistånd tackar nej, men hur ofta frågar vi oss vad de egentligen tackar nej till? Är det inte så, att de tackar nej till just den vård som erbjuds och av vilken de mycket ofta har nedslående erfarenheter? Har vi en meningsfull vård att erbjuda, kan nejet ofta förvandlas till ett ja. Därför är det nästintill meningslöst att diskutera frågor om tvång, frivillighet och sådant utan att också få möjlighet att diskutera resurserna — vad har vi att erbjuda? För tvångsvård i dålig form är i varje fall inte bättre än frivillig vård i dålig form. Det är den här debatten som har kommit att leva kvar ända tills nu, ända till det slut som vi kan uppleva som mer eller mindre bittert. Nu skall vi få en ny utredning, och den skall vi få när det gäller lagen om vård av vuxna missbrukare oberoende av samtycke. Vi har också fått löfte — och jag vill gärna förena mig med Gertrud Sigurdsens önskemål om att få ytterligare klarhet om hur långt det sträcker sig — om en motsvarande översyn av lagen om vård av unga, också med tvång. Den lagen har på ett egenartat sätt utsatts för en storm av kritik, såsom här har sagts, men från skilda håll och vitt skilda utgångspunkter. Man har sagt att den sätter föräldrars rätt före barnens väl, och det är väl den starkaste kritiken. Men det har också sagts att den föräldrarätt som lagen säger sig trygga är en låtsasrätt, att det i själva verket inte finns någon föräldrarätt. Jag har försökt att läsa, och läsa om igen, och jag har personligen kommit till resultatet att den korta och enkla innebörden av hela lagen om vård av unga är den, att om ett barn behöver omhändertas är det bra om det kan göras med föräldrarnas samtycke och medverkan. Om inte tas barnet om hand ändå. Det är den innebörd jag kan inläsa i den — själva det förhållandet att föräldrarna vägrar att samtycka är ju grund för att tillämpa lagen. Men det må vara härmed hur som helst. En lag som kan utlösa så olika kritik och tas emot på så vitt skilda sätt kan, vilka förtjänster den än har i Övrigt, inte rimligen ha förtjänsten att vara särskilt klar och lättbegriplig. Då skulle den inte mottas på det sättet. Och det är i och för sig anledning nog att se över den en gång till. Här har det enligt min mening skett någonting under tiden mellan utskottets justering av dess enhälliga betänkande och regeringens utfärdande av direktiv till den blivande utreningen. Jag har inte i utskottsbetänkandet kunnat läsa in något annat än att det man där åsyftar är att när lagen väl har trätt i kraft den 1 januari 1982 skall man omedelbart sätta i gång att utvärdera den. Man skall följa den och se vad resultatet blir. Om detta resultat inte blir vad vi har hoppats skall man föreslå förändringar. Men jag kan inte läsa socialministerns utredningsdirektiv på samma sätt. Där står: ”De delar av socialtjänstlagstiftningen som är avsedda att utgöra ett grundläggande skydd för barn och ungdomar i risksituationer, främst lagen om vård av unga bör bli föremål för ytterligare överväganden. Beredningen bör sålunda förutsättningslöst överväga om några initiativ bör tas till ändringar eller tillägg i reglernas utformning. Beredningen bör i denna del samråda med utredningen om barnens rätt.” Där finns inte ordet ”utvärdering”. Där finns ”överväganden”, t.o.m. förutsättningslösa överväganden, och jag har inte kunna läsa det på annat sätt än att avsikten är att tiden fram till den 1 januari 1982 skall utnyttjas för att, där det är möjligt och där det befinnes behövligt, förbättra den lagen. Om det inte är meningen får åtminstone jag svårare att vara med om det här beslutet. Och jag måste hålla med Gertrud Sigurdsen om att all logik hade bjudit att vi hade behandlat LVU på samma sätt som LPV, dvs. — eftersom den ändå skall vidareutredas, överses och överarbetas — lyft ut den ur dagens beslut och återkommit när utredningen är klar. Det är möjligt att det tar längre tid. Jag är inte säker på det. Jag menar att både lagen om vård av vuxna missbrukare och lagen om vård av unga borde kunna hinna överses på ganska kort tid. Det är ju inte fråga om att börja från noll. Beslutsunderlaget finns, framtaget under 13 års utredningsarbete, som har pågått in i det sista. Vad det gäller är att göra bedömningar och fatta beslut, och det borde rimligen kunna ske på ganska kort tid. Men om så inte kan ske, menar jag att det är regeringens ansvar att tillse att ikraftträdandet av hela lagkomplexet anpassas till den dag då detta andra arbete är klart och regeringen har möjligheter att göra en sådan anpassning. Det vore välgörande om vi innan dagens debatt avslutats kunnat få något större klarhet i detta avseende. Det är för mig uppenbart att socialministern Karin Söder och t.ex. Lena Öhrsvik icke har samma uppfattning på denna punkt. Någon av dem måste ha fel och den andra rätt. Nu är det Karin Söder som har skrivit direktiven, och man bör därför kanske ha rätt att låta hennes uppfattning äga vitsord. Å andra sidan står utskottet delvis däremot. Herr talman! Vi får nu, som det har sagts, vackert arbeta vidare. Allt har inte blivit som vi tänkt oss. Vi skulle ha en helhetssyn, men vad blev det? Jo det blev en administrativ samordning i stora centralnämnder, där nykterhetsfrågan kom bort. Det blev ett försök att låta samma socialarbetare personligen vara lika duktig på att ta hand om barn som på att ta hand om familjers nedgångna ekonomi eller alkoholiserade äldre män — vilket tillsammans med ett fint ord kallas för dilletantism. Man har börjat söka sig bort från det i dag, men lagen låser fast ett opinionsläge som är flera år gammalt. Jag tror att vi på den punkten och på många andra verkligen får anledning att arbeta vidare. Man vågar kanske ändock utgå från att det gigantiska arbete som har gjorts och som varje inblandad instans har heder av — om inte annat på grund av den flit som har ådagalagts — verkligen skall visa sig vara den hållbara grund för den fortsatta utvecklingen som vi här tror. Herr talman!

Herr talman! Materialet i detta ärende speglar tydligt den moderna socialpolitikens dilemma. Modern socialpolitik föddes ur en ideell föreställning. Den var ursprungligen tänkt för ett annat samhälle. Den har därför svårt att vakna upp i krisens hårda värld. Efter 1932 fick arbetarrörelsen här i landet för första gången ett mått av inflytande över landets politik. Den reformpolitik som då inleddes vilade på teserna om full sysselsättning och ekonomisk utjämning. Det var Keynes, Wigforss och Gustav Möllers tänkande som var dess grund. I denna ram hade socialpolitiken två uppgifter. Den skulle garantera trygghet i vissa individuella situationer. som i den fulla sysselsättningens samhälle förutsattes vara tillfälliga och övergående. Den skulle via skatteoch bidragssystemet framtvinga en omfördelning till de breda lagrens förmån. Social service skulle främja en förbättring av deras Nr 160 fysiska och psykiska levnadsvillkor. Det var socialpolitik för folkhemmet, för ett samhälle där det fanns gott om arbete, där en social bostadspolitik Tisdagen den : : fungerade, där det gick framåt för hela folket ekonomiskt och kulturellt och där följaktligen sociala problem var marginella avvikelser. Socialtjänsten Sådan blev inte utvecklingen. Den mynnade i stället ut i 1970-talets kris m.m. ; och sönderfall, massutslagning och komplicerade sociala problem. Den klassiska socialpolitikens huvudfunktioner kom att omintetgöras av denna utveckling. Någon ekonomisk omfördelning mellan klasserna förekommer nu allmänt sett inte. Ernst Wigforss politik har raserats. Det är överklassen som i dag tjänar på skattesystemet. Socialutgifterna innebär inte heller några omfördelningar mellan klasserna. De är snarast en bristfällig kompensation för de förluster som drabbar arbetslösa, långtidssjuka och socialt utslagna. De skyddar inte längre mot hyreshöjningarnas och inflationens genomslag. Socialpolitiken har fått en annan tyngdpunkt. Den skall söka administrera och försörja den växande armén av arbetslösa och undersysselsatta. Den skall inte bekämpa fattigdomen och förnedringen, utan administrera den. Socialpolitiken har ställts inför ett mycket stort och komplicerat utslagningsoch utstötningsproblem. Aldrig under 1900-talet har utstötningsprocesserna varit så omfattande och så sammansatta som nu. Hela skikt av befolkningen har hamnat utanför normala samhälleliga sammanhang. Hundratusenden befinner sig i olika utslagningsoch utstötningsprocesser. Det finns i dag inga som helst proportioner mellan omfattningen och svårigheten hos detta problem å ena sidan och socialpolitikens kapacitet å den andra. Man kan helt enkelt inte med nuvarande ramar bemästra problemet. Folkhemmet är borta, och den socialpolitik som hade folkhemmet som förutsättning klarar inte problemet. Utskottets synsätt visar ett stort främlingskap inför denna nya situation. Man resonerar hela tiden som om det gamla läget fanns kvar. Uttryckta i ord är utskottets avsikter ofta nog så hedervärda. Det är inte där problemet ligger. Men det hade krävts mer av preciserade samhälleliga skyldigheter, mer av konkreta mänskliga rättigheter. Detta är inget som kan garanteras av lagar, utan det garanteras genom sociala prioriteringar och genom resurser som någorlunda ställs i proportion till behoven. Men den förutsättningen existerar inte. Tvärtom — den håller på att undergrävas. Från höger sprider sig nu ropen om nedskärningar på den sociala sektorn. Överallt är kommunerna under tryck och börjar spara och tumma på sina skyldigheter. Stämningar bubblar upp, som sprider förakt mot fattiga och utslagna, utmålar dem som parasiter eller föraktliga trasproletärer. Till allt detta står utskottet passivt. Man blundar i den formella enighetens namn, och man vill inte diskutera den verkliga frågan, för den är ingen lagstiftningsfråga. Den är en kampfråga. Frågan gäller om den sociala nedrustningen skall lyckas och de reaktionära strömningarna ta över. Ingen 78 socialtjänstlag i världen får något innehåll. om man inte bekämpar den sociala reaktionen ekonomiskt och ideologiskt. Det är märkligt att socialdemokraterna i riksdagen inte vill inse detta. De nöjer sig med en enighet som bjuds i utskottets skrivning. Men den enigheten är ju redan torpederad ute i samhället. Utvecklingen pekar på skärpt strid mellan framstegets och reaktionens krafter. I den striden måste hela arbetarrörelsen ta ställning. Med detta vill jag inte påstå att utskottets ställningstaganden enbart består av fraser. Visst finns det konkreta och positiva idéer. En av de mest välgörande var att man — åtminstone temporärt — av Det förslaget markerade liberalismens bankrutt i Sverige. Mer bankrutt kan nämligen inte en liberalism vara än när den vill föra nya kategorier medborgare in under psykiatrins herravälde. Sverige är som bekant ett djupt efterblivet land på detta område. Tillståndet inom psykiatrin är en nationell skandal. Den representerar det mest antidemokratiska, för människor destruktiva, ovetenskapliga och sämst skötta elementet inom vårdsektorn. Att utvidga ett sådant fördärvligt systems befogenheter vore en djupt reaktionär handling. Det sociala tvånget mot vuxna är en fråga som skjutits över på en särskild utredning. Men det finns närvarande under ytan i dagens frågeställning. Det finns i dag en våg av krav på vidgat tvång. Det är krav som speglar krisen i samhället och också speglar desperationen som många socialarbetare upplever, i och för sig uppriktigt. Det finns därför skäl att göra vissa markeringar till denna omdebatterade fråga. Det är en missuppfattning att det finns för litet administrativt tvång i Sverige. Sverige är i det stycket allt annat än liberalt. Det finns tvärtom ett övermått av tvång — och ett övermått av destruktivt tvång. Det är lätt att få folk tvångsomhändertagna i det svenska samhället — mycket lättare än folk tycks tro. Sverige är illa känt utomlands för sin höga frekvens av tvångsomhändertaganden. Inget annat land har så frikostiga indikationer för omhändertaganden. Man skall ha detta i bakgrunden när man tar ställning till ropen från dem som vill ha ännu mera tvång. Vidare: Det är en omöjlighet att bekämpa de svåra missbruksproblemen med tvångsvård i stor skala. Blotta proportionerna skulle göra detta helt absurt. Det finns i dag uppskattningsvis 300 000 behandlingsbehövande missbrukare. Det finns högst 1 000 behandlingsplatser — jag tror att det är högt räknat — som ger en någorlunda genomtänkt och meningsfull behandling, från olika ideologiska utgångspunkter för all del. Att sätta ett par hundra tusen människor under tvångslagar leder ingenstans. Det finns inget att tvinga till. Och att öppna för att hela skikt av befolkningen skulle stå under potentiella befogenheter från myndigheterna vore totalt orimligt. En sådan tvångsbefogenhet har inte existerat i Sverige sedan försvarslöshetsstadgan upphörde att gälla 1886. Hela rättsgrunden för samhället gungar om man inför sådana befogenheter. Detta är ingen socialpolitisk fråga — det är en konstitutionsoch rättsfråga. Tvångsförfogandet mot vuxna medborgare förutsätter — åtminstone som regel — att behandlingen försiggår på institutioner. Det är en praktisk och ekonomisk orimlighet att bygga institutioner för ens 10 20 av de behandlingsbehövande missbrukarna. Missbrukarbehandlingen måste fortsättningsvis till övervägande del alltid försiggå i öppna former. Man måste avvisa den mest reaktionära propagandan mot missbrukarna, som ständigt utmålar dem som brottslingar och amoraliska människor. Samband mellan missbruk och kriminalitet finns, men det finns huvudsakligen då det gäller narkotikamissbruket, och brottsligheten där har i och för sig en ovanligt farlig och destruktiv karaktär. Men man skall också komma ihåg att detta inte gäller för flertalet missbrukare. Vi har ca 300 000 behandlingsbehövande. Det finns högst 4 000 å 5 000 människor i landet som kan sägas ha ett kontinuerligt brottsligt beteende. Flertalet brott begås av en liten, ganska speciell kategori människor. Flertalet missbrukare är alkoholister. Den överväldigande majoriteten av dem är inga brottslingar. De är laglydiga medborgare. Ett civiliserat samhälle måste förhålla sig till dem i enlighet därmed. Tvångsförfoganden mot vuxna människor innebär oftast en behandlingsmässig fara. Att bli tvångsomhändertagen är en svår och inte sällan traumatisk upplevelse. Särskilt i psykiatriska sammanhang har den ofta en förödande effekt på själva behandlingen. Tvångsförfoganden skall inte användas så som de blivit använda hittills när det gäller de vuxna. Där de oundgängligen är nödvändiga skall de användas för att tillskapa en valsituation, som eljest inte föreligger i det individuella fallet. De skall användas med den största urskiljning och vara omedelbart kopplade till genomtänkta behandlingsprogram av ett slag som inte passiverar utan mobiliserar inneboende personliga resurser. Under inga omständigheter skall man ha generella lagar, som utsträcker allmänna tvångsbefogenheter till hela årsklasser av myndiga medborgare. Dagens ärende innehåller också förslag till ny lag om vård av unga. Detta förslag har kritiserats. Också vi från vpk är kritiska. Men vår kritik har för den skull inte samma inriktning som den kritik som dominerar oppositionen mot lagen. Det finns knappast något skäl att opponera sig mot att den rättsliga granskningen av omhändertaganden av minderåriga skärps. Tvärtom. Det är en ökning av rättssäkerheten. Socialförvaltningarna är förvisso inga gudar och deras kompetens är milt uttryckt långt ifrån alltid på toppen. Att de tvingas klarare motivera sina ställningstaganden är en fördel och ingen nackdel. Ingen sansad människa tror väl f.ö. att en länsrätt vid en omprövning av ett tvångsomhändertagande skulle upphäva beslutet om omhändertagande ifall den unge t.ex. befann sig mitt i ett planerat behandlingsoch åtgärdsprogram. Men det nya lagförslaget har andra, verkliga brister. Det drar en mycket skarp gräns mellan frivillighet och tvång. Det är så att säga antingen det eller det andra. Det kan skapa svårigheter i de fall där åtgärder vore motiverade för att skydda barnet eller den unge men där man inte nödvändigtvis behöver tillgripa direkt omhändertagande. I sådana fall får man faktiskt sämre möjligheter att bevaka barnets intresse gentemot likgiltiga föräldrar, som vägrar ha kontakt med de sociala myndigheterna. Detta kan leda till endera av två saker. Antingen avstår myndigheten från att göra något, trots att det skulle behövas. Eller också söker man — för att ändå kunna göra något — motivera ett omhändertagande, trots att åtgärder på en lägre nivå hade varit det lämpligaste. Resultatet kan då bli ökade försök till tvångsomhändertaganden, vilket väl knappast var vad lagens upphovsmän tänkte sig. Det hade absolut bort finnas utrymme för mer flexibla åtgärder i det tomrum som nu hotar mellan den totala frivilligheten och det totala tvånget. Detta så mycket mer som ingripanden i familjeförhållanden är en komplicerad sak där man kan ställas inför helt olika individuella situationer och tvingas tillämpa ganska stridiga värderingar i de olika fallen. Ibland är det så att barnet faktiskt mår bäst av att kunna få hjälp att skilja sig från sina föräldrar, och barnets ställning som självständigt rättssubjekt är i de fallen viktig. Men ibland är det så att ett föräldrahem kan vara nog så bristfälligt, men barnets känsloanknytning till föräldrarna är ändå så stark att drastiska åtgärder inte bör företas hur som helst. Och det är sannerligen inte alltid självklart att ett barn ur ett arbetarhem, där det för all del finns sociala brister, ges någon fördel genom att placeras i fostermiljöer med religiös, konservativ och trångt moralistisk atmosfär. Det är en annan typ av problematik som man gärna går förbi. Hänsynstaganden till sådana skilda faktorer försvåras när man bara kan välja mellan rena frivilligåtgärder och drastiska tvångsåtgärder. Denna brist menar vi att man borde ha förutsett och försökt möta innan förslaget lades fram. Därav vår tveksamhet. Den grundläggande bristen med förslaget om socialtjänsten är kanske dess allmänna ytlighet. Det avstår från att ge den nödvändiga nya innebörden åt 1980-talets socialpolitik. Det hade behövts ett försvar mot den sociala nedrustningen. Det hade behövts en stor psykiatrisk reform, som hade upphävt den oerhörda efterblivenheten på detta område. Det hade behövts ett ställningstagande till drogproblemet, som hade byggt på insikt om vår tids sociala processer. Vilka förlopp framgår, när man i åratal gör människor till passiva objekt för kapitalets dispositioner? När man massförflyttar folk i oplanerade former? När man låter hela regioner gå ner sig i kronisk depression? När man berövar arbetarklassen och arbetarungdomen deras klassmässiga identitet och fyller tomrummet med vulgär amerikanism och Coca-Cola-kultur? När man från början delar folk i A-lag och B-lag i produktionsprocessen? När man i politiken pratar om solidaritet och i praktiken främjar konkurrens och hänsynslöshet? När man upphöjer småborgerlig idyll och en ytligt konfliktlös och känslomässigt torftig livsform till norm för uppfostran? Är det då så märkvärdigt om de utslagna passiviseras? Är det då så svårförklarligt att trycket och kylan i samhällsmiljön kan skapa missbrukare även av folk som ytligt sett tillhör de välanpassade? Det hade behövts en diskussion om hur man skall skapa progressiva former av social kontroll, som kan verka som stöd och spärr för dem som är på väg in i olika utstötningsprocesser. Det hade behövts försök att skapa en öppnare atmosfär kring missbruksproblemen, så att människor utan rädsla öppet kunde vidgå sitt missbruk och därmed verksamt bidra till att aktivt bekämpa det. Vi hade behövt att skillnaderna bakom dagens formella enighet verkligen hade kommit ut i ljuset. Vi har å ena sidan en borgerlig front, som vill ha social nedrustning, som tycker att fördelar för kapitalet är viktigare än socialpolitik, som vill trycka tillbaka pensionärernas, barnens och de utslagnas levnadsvillkor. Vi har å andra sidan ett folkflertal och en arbetarklass, som har ett helt annat intresse, nämligen att slå vakt om sina hotade villkor, att få makt över sin situation, att befria sig från kapitalets, psykiatrins och de sociala apparaternas hantering av människor. De har intresse av att frigöra sig från en filantropisk borgerlig syn på staten, en syn som inte erkänner krisen i samhället utan vacklar mellan en propagandistisk idealisering å ena sidan och nymoralistiska angrepp på de utslagna å den andra. Socialpolitik är och förblir en klassfråga. Den är en fråga om motsatta intressen och därmed om strid. Enighet om sådana frågor kan därför bara bli skenbar. Det är bättre att låta skillnaderna öppet träda i dagen. Då vet de nedtryckta var de står. Då får de lättare att kämpa själva.
Herr talman! Jörn Svensson ägnade stort utrymme i sitt anförande åt att tala om frågor som ligger utanför sociallagstiftningen, nämligen vilka resurser det sociala arbetet skall få. Han sade att det inte var en lagfråga utan en kampfråga. Jag skulle vilja uttrycka det så här: Det är inte en lagfråga, det är en budgetfråga. Det kan tänkas att vi blir oense, att dagens enighet inte kan upprätthållas. Som tidigare har påpekats skall den nya lagen träda i kraft den 1 januari 1982, och budgetfrågorna för den perioden behandlar vi inte i dag. Det är inte en riktig beskrivning när Jörn Svensson säger att det finns något slags borgerlig front som vill ha social nedrustning. Vi har haft ickesocialistiska regeringar sedan 1976. Verkligheten är att den offentliga sektorn har byggts ut under denna tid. Ökningen på flera områden har varit större än någonsin, stödet till handikappade, barnomsorgen osv. Det är inte så att vi har mött behoven, men ökningen har varit starkare än tidigare. Då är det en egendomlig verklighetsbeskrivning att tala om en väldig kamp. Visserligen har vpk föreslagit oerhört stora ökningar därutöver, men det är klart att om man aldrig behöver ta hänsyn till ekonomin och visa varifrån man skall ta pengarna, finns det heller ingen gräns för vad man kan föreslå. Jag är tacksam för den nyanserade diskussion Jörn Svensson förde om lagen om vård av unga. Det visar att vi faktiskt kan få ett utsträckt samförstånd i den frågan. Det är naturligtvis inte så, precis som Jörn Svensson sade, att barnets rätt blir sämre därför att man får en bättre och grundligare rättslig prövning av tvångsomhändertagandet. Det var bra att det sades. På en punkt vill jag fästa uppmärksamheten på vad utskottet har sagt; jag tror att kritiken bygger på ett missförstånd. Vi föreslår nu att man inte skall kunna tvinga på människor en övervakare för deras barn. Det skall vara en kontaktman, som man får frivilligt. Men om föräldrarna säger nej till en sådan kontaktman betyder ju inte det att man skall släppa uppmärksamheten på situationen eller att man bara har tvångsomhändertagande att ta till. Tvärtom innebär det att de anställda inom socialtjänsten får skyldighet att hålla kontakt med den familjen. Om föräldrarna vägrar att ha kontaktman är det ett svårare fall, som det inte är lika lämpligt att överlåta till en lekman. Utskottet säger också mycket klart på s. 31 i sitt betänkande: ”Socialnämnden kan således aldrig underlåta att arbeta för att ge ett barn det skydd eller stöd som behövs, även om vårdnadshavaren avböjt socialnämndens erbjudande om hjälp.” Detta är alltså tvärtemot vad som har hävdats i debatten, bl.a. därför att maninte närmare har tagit del av vad utskottet har sagt. Jag tänker då inte på Jörn Svensson utan på deltagare i debatten i allmänhet. Sedan tänker jag avstå från att ge mig in på en debatt om tvångsåtgärder mot vuxna missbrukare, eftersom vi inte föreslår att den frågan skall avgöras i dag. Jag accepterar naturligtvis inte den beskrivning av propositionen som Jörn Svensson här gav. Jörn Svensson är motståndare till utvidgat tvång. För min del har jag aldrig lyckats förstå varför man vill göra så oerhört stor skillnad på sjukvård och socialvård i det avseendet. Jag tror inte att missbrukarna ser det på det sättet. Men, som sagt, den diskussionen får vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Jag är inte helt övertygad om att vänsterpartiet kommunisterna då kommer att gå på den linje som Jörn Svensson har förfäktat. Det finns nog oenighet hos er lika väl som hos de flesta andra i det fallet.

Herr talman! Det finns en dålig parlamentarisk stil i det här landet. När man inte vill ha en diskussion om de materiella realiteterna hittar man alltid på en anledning att dela upp ärenden eller att hänvisa till ärendens uppdelning på ett sådant sätt att man slipper den diskussionen. Dagens situation är ju delvis en följd av detta. När man följer den här traditionen kommer mani den ställning som Gabriel Romanus nu befinner sig i. Man kan komma med en mängd mycket välljudande programförklaringar, som kan låta väldigt bra, just därför att man inte samtidigt utan först i ett avlägset sammanhang är nödgad att ta upp de materiella och sociala samhälleliga realiteter som skall fylla dessa programförklaringar med innehåll. Jag vet inte om Gabriel Romanus tänker fortsätta att linda in dem av svenska folket som lyssnar på den här debatten i bomull, men nog är det väl så att man inom den borgerliga regeringen — liksom man gör från sådana regeringars håll som är verksamma i krisdrabbade borgerliga samhällen — förbereder omfattande besparingsprogram. Man för en finanspolitik som innebär att man inte ger något egentligt tillskott för att möta de breda lagrens efterfrågan. Följden av det är att den ekonomiska aktiviteten stannar på ett lägre plan än tidigare. De samhälleliga apparaternas inkomster blir inte vad de annars skulle bli. Det leder till rop på besparingar. Vilka är det då som drabbas av besparingar? Det är naturligtvis de sämst ställda — det är det faktiska läget. Just nu diskuterar ju folk den stora politiska frågan: Vad är det och hur mycket är det som den borgerliga regeringen vill föreslå i form av nedskärningar på det sociala området under nästkommande år? Det må vi väl få lov att diskutera nu, för det har väl ändå, Gabriel Romanus, avgörande betydelse för innehållet i den socialtjänstlag och i hela den syn på socialpolitiken som här står omedelbart och formellt till debatt. Det måste väl Gabriel Romanus hålla med om, liksom om att det står olika intressen och olika åsikter bakom den fraseologiska enigheten.
Herr talman! Jörn Svensson säger att det är en dålig parlamentarisk tradition att diskutera lagfrågor för sig och budgetfrågor för sig. Jag tycker det är en dålig kommunistisk tradition att försöka dra in allting i varje debatt och varje gång diskutera om vi skall ha ett nytt samhälle eller inte, klasskampen och allt det andra — i synnerhet om man går så långt att man insisterar på att vi, när vi antar en socialtjänstlag som skall träda i kraft den 1 januari 1982, skall diskutera inte bara rykten om vilka besparingar regeringen förbereder utan också konjunkturpolitiken och vilket tillskott man vill ge efterfrågan nästa år. Det är att driva den kommunistiska debattekniken litet väl långt, enligt min uppfattning. Vi diskuterar nu en lagstiftning som skall gälla under olika konjunkturer. När nu Jörn Svensson har tagit upp frågan om den sociala tryggheten kan jag visa på att den under de år som har gått under icke-socialistiska regeringar — det har varit kärva år i och för sig — har förbättrats. Det är den faktiska verkligheten. Det är klart att vi nu kommer att få en besvärlig tid när vi skall göra besparingar i de offentliga utgifterna — det är alla medvetna om, utom möjligen vänsterpartiet kommunisterna. Men jag för min del kommer att arbeta för — och jag är övertygad om att det gäller de flesta här i riksdagen, oavsett partifärg — att man då skall sätta de sociala trygghetsåtgärderna främst. Vi får nästa vecka diskutera kompletteringspropositionen, så vi behöver inte göra det nu. Men även där framgår att barnomsorg och långtidssjukvård skall sättas främst inom den kommunala sektorn. Barnomsorgen är den tyngsta kostnadsposten inom socialtjänsten. Det är ett bevis så gott som något för att Jörn Svenssons anklagelser och varningar inte är befogade.

Herr talman! Gabriel Romanus uttrycker sig nu medvetet vårdslöst för att komma undan problematiken. Nu säger han att det är kommunistisk debattstil att under varje fråga diskutera allting — socialism, 50-årsperspektiv, osv. Det har jag inte gjort. Jag tror inte ens jag nämnde ordet socialism. Jag nämnde ordet klasskamp, men det var därför att det hör till den närvarande verkligheten i det borgerligt styrda Sverige. Den är nog så påtaglig för miljoner människor här i landet. Det enda jag begär att vi skall diskutera något mera än vad som har gjorts är den materiella verkligheten bakom just de ting som behandlas i socialtjänstlagen och vad den enighet som här ytligt sett hålls fram i verkligheten innebär när det kommer till kritan. Sedan tycker jag också att Gabriel Romanus resonerar på ett sätt som han måste inse är medvetet vilseledande, när han säger att de sociala utgifterna har ökat under en viss regerings eller vissa regeringars epok. Det tror jag nästan varje regering under de senaste 50 åren i det här samhället kan skryta med. Men det är ju inte det som är det intressanta. Det är vad denna ökning beror på, vad den går till och hur den står i proportion till de behov som har vuxit fram. Det är inte bara att hänvisa till att budgetanslag har ökat. Situationen har blivit sämre ute i samhället. Därför kan även nominellt förbättrade belopp faktiskt spegla en social försämring och en social nedrustning. Sådana problem är nog så påtagliga ute i samhället i dag. Detta vet Gabriel Romanus och andra företrädare för utskottsmajoritet och regering. Vi ser hur man i land efter land —-i grannlandet Danmark t.ex., där vi i och för sig har en regering av annan politisk färg — går in för stora nedskärningsprogram som ett led i en restriktiv finanspolitik. Man diskuterar inom regeringen — fastän man ännu så länge inte vill tala klartext om det — stora besparingsåtgärder. Vad jag frågar mig är: Hur skall de påverka socialtjänstlagens reella innehåll och tillämpning ute i samhället den dag de skall sättas i verket? Besparingarna kommer ju att sättas i verket ungefär parallellt med att det beslut som skall fattas i dag skall börja tillämpas. Det må väl vara en relevant fråga. Man skall inte fatta beslut om skrivningar som man vet att man om ett år kommer att svika sina förpliktelser emot. Det är den dåliga stilen som jag vänder mig emot.

Herr talman! Som representant för socialarbetarkåren har jag begärt ordet för att lägga några synpunkter på socialutskottets betänkande angående socialtjänstpropositionen. Det kanske finns anledning att påpeka att vad som nu föreslås i socialtjänstlagen i stort sett är en anpassning till den verksamhet som har bedrivits ute i kommunerna. Man har så att säga förekommit utredningen. Men jag vill också konstatera att förslaget är ofullständigt och inger en viss oro för framtiden. Det är ett stort ansvar som läggs på den föreslagna parlamentariska utredningen, som skall komma fram till förslag om bl.a. hur man skall ordna vården av vuxna missbrukare inom socialtjänstens ram. Kanske finns det också anledning att konstatera att det under den tid socialutredningen har pågått har utvecklats en passivitet inom socialvården som varit väldigt negativ för de människor som haft det svårast i vårt samhälle, nämligen gruppen svåra missbrukare av alkohol och narkotika. Här har varit många turer, som det kanske i dag vore bäst att glömma, för de har —som jag sagt - inte fört utvecklingen framåt. Socialutredningen var ju enig när den avlämnade sitt betänkande Socialvårdens mål och medel 1974. Därefter inträffade detta, att majoriteten av utredningen helt ändrade åsikt och jobbade för att utmönstra vården av vuxna missbrukare ur lagförslaget. Man kan naturligtvis fundera över om det har berott på absolut likgiltighet för den här gruppen socialt utslagna eller på okunnighet; jag vill hoppas att det är på okunnighet. Jag vill också något beröra socialarbetarnas roll i den debatt som förts rörande missbruksvården de senaste åren. Tidigare — kanske också alltjämt — har en grupp, som uppträtt som s.k. självutnämnda experter på socialvård, talat om att något tvång skulle vi inte ha inom socialvården, utan det skulle vi lämpa över på sjukvården. Det kanske bör noteras att dessa s.k. experter inte har haft särskilt stark förankring i verkligheten när det gäller den dagliga verksamheten bland utslagna människor. De som jobbar med problemen redovisar andra synpunkter, och det har också kommit fram i debatten under senare tid. Jag har velat ta upp den här frågeställningen därför att jag finner det angeläget att den parlamentariska utredningen, när den går till verket för att lösa dessa frågor, aktar sig för att lyssna till dåliga rådgivare. Det är positivt att socialutskottet har kunnat enas, så långt det nu har skett, i sitt betänkande när det gäller det förslag som i dag ligger på kammarens bord. Men man blir ändå en smula konfunderad när man läser det särskilda yttrande som den socialdemokratiska gruppen har fogat till betänkandet. Jag citerar: ”Den enskilde skall med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten med begäran om hjälp utan att riskera icke önskade konsekvenser i form av olika tvångsåtgärder. Samtidigt råder enighet om att samhället i vissa fall måste kunna använda sig av tvångsåtgärder mot den enskilde när detta erfordras för att avvärja ett omedelbart hot mot någons liv eller hälsa. Så kan vara fallet vid missbruk av alkohol eller narkotika.” Det är väldigt lätt att instämma i den skrivningen, och den innehåller inte heller något nytt. Ungefär så arbetar socialvården redan i dag. Det är angeläget att socialvården i framtiden får en klar och bestämd inriktning på att motivera vårdbehövande till personlig medverkan i frivilliga vårdinsatser av olika slag. Det är också angeläget att vi för den lilla grupp människor som inte kan omfattas av frivilliga insatser har ett instrument till sådan vård att de inte går under. Jag tror att den debatt som har förts delvis varit onödig. Vi har nämligen inte stått så långt ifrån varandra i dessa frågor. Jag ser det som angeläget att mer diskutera innehållet i den vård som vi skall ge dessa människor. Flera av talarna hittills har varit inne på det. Det må gälla både frivilliga vårdinsatser och den s.k. tvångsvården. Det är viktigt att vården får ett meningsfullt innehåll och planeras i samråd med de vårdbehövande. Det har faktiskt inte skett, utan den vård som har bedrivits under senare år har fått utvecklas ungefär på det sätt som befattningshavare påiinstitutioner har velat lägga upp den på. Det tror jag har varit olyckligt. Vi har inte haft någon fast eller övergripande insyn i verksamheten. Jag tror att vi socialarbetare ofta har gjort det väldigt enkelt för oss. I stället för att ta itu med de verkligt svåra problemen har vi kanske använt oss av metoden att ge människor i behov av vård för sitt missbruk ekonomiska bidrag. Jag går faktiskt så långt som att ifrågasätta om det har varit riktigt att förtidspensionera missbrukare, att ge dem sjukpenning eller ekonomiska bidrag utan att ställa krav på dem och följa upp vad som händer dem. Jag tror att medlen i många fall har använts till ett fortsatt missbruk, vilket har varit nedbrytande på dessa människor. Självklart skall de ha ekonomiska möjligheter att leva i samhället, men dessa bidrag har, som jag sade, varit ett enkelt sätt för socialarbetarna att komma ifrån det egentliga problemet, nämligen dessa människors missbruk. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga tycker jag är behäftad med en del svagheter, som kan bli till förfång för behandlingsverksamheten. Men i utskottets skrivning redovisas att lagen skall bli föremål för en översyn av utredningen. En sak — som kan tyckas vara en liten detalj, men som jag ändå tror kan bli besvärande — gäller vården av omhändertagna, där det skall ske en omprövning efter varje sexmånadersperiod. Den bestämmelsen kan enligt min mening skapa bekymmer både för den unge omhändertagne och för den som har att svara för omvårdnaden, exempelvis fosterföräldrar och behandlingshem. Man kan också fråga sig om lagen ger de utsatta, dvs. barnen vilka omhändertagits på grund av föräldrars oförmåga eller olämplighet att uppfostra dem, möjligheter till den omvårdnad och det rättsskydd som de har rätt till. Men också det blir som sagt en fråga för den parlamentariskt sammansatta utredningen. Det har sagts att beslutsrätten när det gäller omhändertagande mot någons vilja skall ligga hos länsrätten. Själv är jag tveksam på den punkten. Förslaget rimmar illa med vad som sägs på ett annat ställe i utredningen, att besluten skall ligga så nära människorna som möjligt. Jag tror inte att en länsrätt, sammansatt av förtroendevalda och jurister, i alla lägen är bättre skickad att fatta beslut än den kommunala nämnd som kanske känner till ärendena i fråga efter att ha handlagt dem under lång tid och som kanske också besitter en viss personkännedom — må vara att personkännedom ibland kan vara till nackdel. Den rättssäkerhet som det talas om i utredningen menar jag bör kunna garanteras genom möjlighet till besvär hos länsrätten. Jag tror också — det är kanske den främsta anledningen till min tveksamhet —- att den föreslagna ordningen kan medföra en anhopning av ärenden hos länsrätten, något som kan skapa bekymmer. Det är också angeläget att den tillsyn över socialvården som det talas om i betänkandet kan ske på ett sådant sätt att vi i någon mån — även om det är riktigt att den kommunala nämnden skall ha frihet att utveckla formerna för verksamheten — ändå har en möjlighet att utjämna skillnader mellan verksamhet i olika kommuner. Herr talman!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

Herr talman! Under 30 år har jag haft förmånen att få arbeta med barn. Jag har haft förmånen att få känna hur viktigt det är för barn att någon ställer upp för dem. Det kan vara klasskamraten, fröken eller någon annan. Men detta att någon ställer upp för oss är vi alla beroende av. Vi behöver känna att den för tillfället starkare hjälper den för tillfället svagare. Ja, jag väljer det uttryckssättet därför att vi inte kan vara säkra i livets alla skiften att stå på egna ben. Socialtjänstlagens första paragraf låter som en underbar målsättning om jämlikhet i levnadsvillkoren även för de svaga och utslagna, om att samhället skall kunna ställa upp i alla situationer. Det är en uppföljning av den grundläggande sociala trygghet som socialdemokratin har gått i spetsen för i Sverige. Men när jag lyssnade på radion i fredags nåddes jag av ett uttalande av Gösta Bohman, som talade om ett stopp för den kollektiva trygghetens filosofi. Lägger vi till det allt tal vi hört om nödvändigheten av att begränsa den offentliga sektorn, då kommer mycket av socialtjänstlagens innehåll att stoppas — lagen stannar på papperet därför att kommunerna inte får råd att genomföra den. Den ekonomiska stimulansen från staten begränsas, och man vågar inte satsa mer på barn, fritid, bostadsmiljöer, skolmiljöer och omsorgen om äldre och handikappade. Redan nu bedrar felprioriteringar visheten, t.ex. när skolan inte får medel till utökade personalresurser eller den försämring riksdagen genomförde förra veckan för vissa tonåringar, när beredskapsarbeten stoppades. Vi har rätt till arbete, men vi har också rätt till ett förebyggande skydd för att klara barn och ungdom i riskzonen. De bör få hjälp innan de passerat zongränsen, men om det ändå sker skall insatserna komma snabbt för att göra bästa nyttan. Vi uppvaktas ibland om alkoholskadade mödrars situation och om psykiskt handikappade föräldrar, och för oss gäller det att se till barnens rätt och möjligheter att utvecklas till så friska människor som möjligt. Kanske kunde vi använda mödrahemmen till vidgade uppgifter för förebyggande vård och hjälp efter förlossningen för att avgöra om mödrarna klarar sin nya situation. Modern får då vara tillsammans med barnet och se om det är möjligt att uppleva barnet och ge barnet trygghet. Om det inte går bra kan hon få hjälp att placera barnet i annan miljö, och placeringen skulle då kunna ske på bättre grund. Ramlagstiftningen om socialtjänsten kommer att fordra fantasi och pengar för att ges ett bra innehåll. Gabriel Romanus sade i sitt anförande i dag att respekt för människor fordrar ingripande och snabbhet i handlandet. Det i sin tur fordrar att de yrkesgrupper som räknas uppi 71 § får verkliga kunskaper om hurt.ex. barn som far illa kan ha det och hur man kan upptäcka svårigheterna. Det är svårt — barn är solidariska med familjerna. Det är svårt att genomskåda de historier de berättar för att dölja sina blåmärken och slagsår. Barn i fosterhem skall under kortare eller längre tid ges den trygghet som de inte kunnat få i det egna hemmet. Det är därför oerhört viktigt att man inte bara söker reda på de goda hemmen utan också ger dem det stöd de behöver för att klara sin uppgift. Fosterbarn såg inte likadana ut 1965 som de gör i dag — problemen är många gånger större och svårare nu än förr. Medmänniskor måste ha kunskaper om att problem kan uppstå. Utbildning av alla som har med barn att göra — även föräldrar — är därför önskvärd. För att återknyta till inledningen av mitt anförande vill jag säga att i dag behövs den kollektiva tryggheten mer än någonsin. Den behövs för oss alla — den som är stark i dag kan vara svag i morgon. Vi behöver ställa upp för varandra, och därför behöver vi nu hjälpas åt att fylla den här lagen med innehåll. Kommunförbundets utbildning startar under vecka 35 och fortsätter sedan på olika nivåer till dess att alla har fått en chans att veta vad de skall göra som skall handlägga lagen i praktiken. Det man nu kan säga är att det är skönt att långa utredningar och diskussioner går mot ett etappslut och att krafterna kan samlas för arbetet ute på fältet för att hjälpa och rädda vad som räddas kan av oss. Den kollektiva tryggheten ger oss arbetsro. Vi vet att hjälp skall finnas, men den kollektiva tryggheten ger oss också möjlighet att genom kunskaperna om just denna trygghet utvecklas till starkare medmänniskor.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid motion 1979/80:1664, som väckts av mig och förste vice talmannen Ingegerd Troedsson och som behandlar förmedling av missbrukare tillkommande medel från allmänna försäkringar etc. Enligt 3 kap. 18§ i nu gällande lag om allmän försäkring får allmän försäkringskassa på framställning av socialnämnd besluta att sjukpenning som tillkommer försäkrad som är hemfallen åt alkoholsmissbruk och på vilken dessutom indikationerna i 15 § nykterhetsvårdslagen är tillämpliga, helt eller delvis, skall betalas ut till kommunal myndighet eller den försäkrades make eller annan person att användas till den försäkrades och hans familjs nytta.

Det är då möjligt att hänföra grava missbrukare till den grupp som omfattas av vad man kallar ”eller annan därmed jämförlig orsak”, men detta framgår inte klart av propositionen. Orsaken till att nuvarande möjlighet att förvalta medel som tillkommer missbrukare inte längre bör finnas kvar anges i propositionen vara den allmänna syn som den nya lagstiftningen har på förhållandet mellan klient och socialtjänst. Det hänvisas till möjligheten att träffa frivillig överenskommelse i varje särskilt fall. Jag instämmer i uppfattningen att en frivillig överenskommelse är det bästa sättet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan en missbrukare och handläggande socialassistent. Denna utväg bör givetvis alltid prövas i första hand. Men vi får inte bortse från att det finns fall där en missbrukare har dålig eller ingen insikt om sin situation, där det inte går att få till stånd en frivillig förbindelse eller där missbrukaren återkallar den frivilliga förbindelsen så fort assistenten försöker vara återhållsam med utbetalningen. Detta gäller ofta unga missbrukare. Tillgången till pengar har en avgörande betydelse för att underhålla ett missbruk. Missbrukare är oftare än andra utsatta för skador i eller utanför arbetet, är ofta sjukskrivna under långa perioder eller är förtidspensionerade. Deras huvudsakliga sysselsättning blir då ofta ett tilltagande missbruk av alkohol och/eller narkotika, som kulminerar i samband med utbetalningen av pensionen, sjukpenningen eller andra medel. Missbrukare, som har varit intagna för vård under någon tid, har ofta vid utskrivningen en avsevärd summa pengar att kvittera ut. När de kommer tillbaka hem, står kompisarna där och hjälper till att sätta sprätt på vad som finns. Den nyutskrivne går rakt in i en ny missbruksperiod. En vanlig åtgärd i arbetet med att rehabilitera särskilt unga missbrukare är att försöka motivera vederbörande att skaffa sig en utbildning. I sådana fall utgår i regel studiestöd. Hur ofta händer det inte att den unge missbrukaren kvitterar ut sitt studiestöd, som hittills utbetalats en gång per termin, och genast faller för frestelsen att återfalla i missbruk. Av studierna blir det ingenting. Studiestödet skall nu enligt tidigare beslut här i kammaren utbetalas två gånger per termin, men det löser knappast det problem som här är aktuellt. Socialutskottet har i sitt betänkande inte tagit ställning till motionens förslag utan hänvisar till att hithörande frågor inte har blivit föremål för närmare utredning. Utskottet anser därför att frågan bör bli föremål för behandling i den parlamentariska beredning som föreslås i betänkandet. Med anledning härav avstyrks propositionen i denna del. Möjligheten att ta hand om missbrukare tillkommande medel för förmedling behövs för att stödja sådana missbrukare som inte klarar av att handha mer än mycket små summor på en gång och som inte har vilja eller förmåga att hålla fast vid en frivillig överenskommelse. I kampen mot missbruket bör vi inte avhända oss några möjligheter till stödinsatser utan snarare försöka finna nya sådana i syfte att i varje enskilt fall kunna ge den hjälp och det stöd som den aktuella situationen kräver. Den parlamentariska beredningen bör därför få direktiv om att i sitt arbete noga överväga de skäl som föreligger för att dels bibehålla den möjlighet som i dag finns att förvalta missbrukare tillkommande medel, dels utöka denna möjlighet till att omfatta även studiestöd och medel från arbetsskadeförsäkringen. För att säkerställa kontinuiteten i detta avseende måste beslut härom fattas i god tid före socialtjänstlagens ikraftträdande. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det utskottsbetänkande från socialutskottet som riksdagen i dag behandlar utgör avslutningen och summeringen av ett långvarigt och omfattande utredningsoch utvecklingsarbete och markerar inledningen till en betydelsefull reformering av socialvården. Mitt inlägg här i dag är förestavat av att det kanske kan finnas anledning att säga något om bakgrunden till reformen och något om vad vi kan vänta av den fortsatta utvecklingen. Den nuvarande lagstiftningen på socialvårdsområdet har tillkommit under delvis skilda tidsperioder. Vi fick vår nuvarande nykterhetsvårdslag 1954. Vår nuvarande lag om socialhjälp tillkom 1956 och barnavårdslagen 1960. Det utredningsarbete som hade föregått besluten om dessa vårdlagars reformering hade i olika avseenden förankring i en äldre tids syn på de problem och uppgifter som den kommunalr socialvården är till för att lösa. Dessutom har framför allt på socialförsäkringsområdet ägt rum ett omfattande reformarbete, som i grundläggande avseenden förändrat och förbättrat det sociala trygghetssystemet. Låt mig bara nämna den allmänna sjukförsäkringen, folkpensionens utbyggnad, den viktiga ATP-reformen liksom utbyggda och förbättrade insatser för barnfamiljer, handikappade och äldre. Särskilt under 1960-talet och början av 1970-talet har detta reformarbete haft en betydande omfattning och varit av stort trygghetsskapande värde för de enskilda människorna. Kraven på en socialvårdsreform väcktes tidigt under 1960-talet. Socialarbetarna och klienterna och deras organisationer ansåg att socialvården med sin uppsplittrade lagstiftning och verksamhet försvårade behandlingsarbetet och var till hinder för en ändamålsenlig utveckling av socialvården. Dubbelarbete och en inte sammanhållen behandling blev ofta följden. I sämsta fall kunde de olika insatserna direkt motverka varandra. En helhetssyn efterlystes. Men reformkraven gällde också så mycket mera, vilket bl.a. kommit till uttryck i socialtjänstlagens s.k. portalparagraf. Den framtida socialtjänsten skulle ha en erbjudande och frivillig inriktning. Den avveckling av socialvårdens tvångsbestämmelser mot vuxna som pågått länge skulle slutföras genom att kvarvarande tvångsbestämmelser slopades. Häri låg en viktig förutsättning för att den enskilde med förtroende skulle kunna vända sig till socialtjänsten med begäran om hjälp utan att riskera icke önskvärda konsekvenser i form av olika tvångsåtgärder. Samtidigt kunde självfallet inte samhället avhända sig möjligheten till tvångsåtgärder i akuta skeden av missbruk. Ingen har förnekat att tvång kan behövas för att bryta en destruktiv situation som den enskilde själv inte råder över. Vårt bestämda krav på trygghet för alla och solidaritet med de svaga kan i vissa situationer motivera åtgärder utan den enskildes samtycke. Tvångsinstrumentet för vuxna hörde emellertid inte hemma inom den nya och reformerade sociallagstiftningen. Även i framtiden skulle socialvården ha en viktig uppgift att genom olika serviceinsatser främja den enskildes och gruppers välfärd. Inriktningen på den enskilde individen har socialvården också i dag. Men reformförslagen gällde ett mycket vidare engagemang av socialtjänsten. Den enskilda människans sociala svårigheter har ett direkt samband med de samhällsförhållanden varunder hon lever. Därför skulle socialtjänsten utifrån sina erfarenheter av sociala problem medverka i samhällsplaneringen med särskild inriktning på de förebyggande åtgärderna. Det tedde sig allt angelägnare att få till stånd en förstärkt serviceinriktning i behandling och omsorg, en ramlag som möjliggjorde en helhetsbedömning av människors behov och resurser och som skapade förutsättningar för alternativa behandlingsinsatser. Det var vidare viktigt att få till stånd en utbyggd forskning som stöder och samverkar med socialtjänsten och en information som når ut till de utsatta grupperna. Detta var uppgifter som vi från socialdemokratiskt håll ansåg ytterst viktiga och angelägna för att åstadkomma den förnyelse av socialvården som utvecklingen krävde. Den socialtjänstreform som fick sina grunddrag under de år socialdemokratin hade regeringsansvaret står nu inför sitt genomförande. Mycket skulle naturligtvis kunna sägas om de olika turer denna lagstiftningsreform genomgått under de senaste årens skilda borgerliga regeringar. Betydelsen av detta får emellertid vänta till en framtida utvärdering och bedömning. Riksdagens beslut om den nya socialtjänstreformen sker i en tid med ett hårdnande socialt och ekonomiskt klimat, som medfört att nedskärningar av de offentliga utgifterna ställts i centrum av den borgerliga regeringen då det gäller att komma till rätta med de problem den sönderkörda samhällsekonomin skapat. I krisens Sverige sätts solidariteten nu på prov. Arbetslöshet, växande sociala problem och en tilltagande utslagning samt begränsad ekonomisk tillväxt kommer att medföra ökade påfrestningar på den solidaritet som vår socialpolitik ytterst vilar på. Konservativa — för att inte säga reaktionära — strömningar gör sig gällande allt starkare, och det har blivit alltmera gångbart att predika individualismens och privatiseringens idéer som lösningen på grundläggande sociala och ekonomiska samhällsproblem. Enligt konservativ uppfattning bär den enskilda människan i huvudsak själv skuld till sina svårigheter — orsakerna är att söka i individuella brister. Mot den bakgrunden blir det inte så mycket intresse över för en samhällsförändring som syftar till att förbättra människornas sociala och ekonomiska villkor. En lagstiftning som redan för 15-20 år sedan betraktades som i långa stycken föråldrad vill man egentligen i många avseenden ha kvar. Det tvång som man på sina håll ropar efter finns redan i den nuvarande nykterhetsvårdslagen — och ändå finns problemen. Utöver de grundläggande sociala och ekonomiska samhällsåtgärder som fordras i arbetslivet och på bostadsmarknaden för att förhindra utslagningen av människor är det bristen på vårdplatser inom den frivilliga vården som är det stora problemet. Främst gäller det behovet av ökade vårdresurser för att förhindra att missbrukande människor går under. Det sagda skulle, herr talman, kunna föra mig över till att anlägga synpunkter och att lämna kommentarer beträffande olika delar av den omfattande sociala lagstiftningsreform som det här är fråga om. Missvisande och osaklig kritik har emellertid redan fått sin belysning. Den nya socialtjänstlagen kommer att utgöra en god grund för den förnyelse och den aktivisering av socialvården som i hög grad är angelägna. Ur den synpunkten är det naturligtvis av stort värde att vi så här långt har att behandla ett enhälligt utskottsbetänkande. Det kommer emellertid ännu en tid att råda osäkerhet om hur socialtjänsten i vissa delar mera slutgiltigt skall se ut. Den parlamentariska beredningen, som har att arbeta förutsättningslöst, skall nu utarbeta ett nytt förslag i fråga om tvånget mot vuxna. Beredningen får också i övrigt mycket omfattande uppgifter. Att döma av inlägg här i dag tycks man på sina håll anse att det redan är tämligen klart hur inriktningen beträffande det slutliga förslaget skall vara och att man därigenom skulle öppna möjligheter att bibehålla tvångsåtgärderna mot vuxna inom socialtjänsten. Jag vill understryka att det är angeläget att den parlamentariska beredningen också verkligen kommer att följa socialutskottets intentioner om en förutsättningslös vidare prövning av dessa frågor. Endast under denna förutsättning kan man bibehålla den breda politiska enighet som ligger bakom ett enigt utskottsförslag om att lyfta ut tvångsfrågan ur reformen för en ytterligare utredning. Herr talman! I väsentliga delar har ett långvarigt utredningsoch utvecklingsarbete i fråga om socialvårdens framtida utformning nu nått en slutpunkt, även om viktiga delar ännu återstår att klara av. Den 1 januari 1982 skall den nya lagen träda i kraft. Ett omfattande förberedelseoch utbildningsarbete förestår nu ute i kommunerna. Naturligtvis kommer socialtjänsten att påverkas till sitt innehåll och sin utformning av de ekonomiska resurser och de politiska värderingar som styr utvecklingen. På få samhällsområden kan man avläsa detta bättre än då det gäller utvecklingen av fattigvård och socialvård genom tiderna. Vad det i grunden gäller är hur mycket vi är beredda att satsa på olika gemensamma och kollektiva åtgärder för att solidariskt hjälpa varandra och inte minst för att stödja de utsatta och svaga grupperna i samhället. Det gäller barn och ungdom. Det gäller gamla och sjuka. Det gäller de utslagna. På alla dessa områden är det viktigt att den nya socialtjänsten blir en verksam kraft i samhällsplaneringen och reformarbetet. Det är också förutsättningen för att den nya lagen i sin praktiska tillämpning skall kunna leva upp till de viktiga målsättningar som vi genom dagens riksdagsbeslut fastställer.

Herr talman! Det råder i teorin ganska stor enighet om hur äldrevården skall utformas i vårt land. Utgångspunkten skall vara att de äldre så långt det är möjligt skall få bo kvar i sin gamla miljö. De äldres livserfarenheter skall tas till vara. Människor skall även efter uppnådd pensionsålder ha rätt att välja mellan pensionering och arbete eller en kombination av de båda. Kort sagt: Våra gamla skall få en bra ålderdom. I praktiken ser det däremot litet annorlunda ut när det gäller viljan att genomföra de reformer som är nödvändiga för att göra de äldres livssituation bättre. Under hela det gångna året har det från den borgerliga regeringen ständigt utgått signaler om nedskärningar och inskränkningar på grund av, som de säger, Sveriges ekonomiskt katastrofala läge. Om alla förslag i moderaternas kampanj för nedskärningar av den offentliga sektorn förverkligades, skulle det ge oss ett samhälle där framför allt barnfamiljer, äldre och låginkomsttagare drabbades hårt. Även om kvällstidningen Expressen med sin i vintras publicerade artikelserie ”Sveriges rikaste pensionärer” velat få oss att tro att Sveriges pensionärer i dag har det så bra att de inte behöver få det bättre, lever långt ifrån alla landets 1,3 miljoner pensionärer på samma höga standard. Globalt sett är svensk levnadsstandard hög. Det gäller pensionärer, barnfamiljer, medelålders och tonåringar. Jämfört med majoriteten av befolkningen i världen har människorna i Sverige en levnadsstandard som gjort att Sverige har rykte om sig att vara världens rikaste land. Artikelserier skulle därför kunna skrivas om världens rikaste tonåringar, 40-åringar, elektriker, hemmafruar etc. Om man resonerar som den borgerliga regeringens ekonomer och deras språkrör i pressen, blir slutsatsen att inga förbättringar behöver göras, inga löner eller pensioner behöver höjas. I själva verket finns det, som vi alla vet, inom Sverige mycket stora skillnader mellan olika grupper i vad gäller just levnadsstandard. Pensionärerna i Sverige må vara ”världens rikaste” — de varken fryser, svälter eller bor i plåtskjul — men majoriteten, eller 55 96, av landets folkpensionärer lever endast på folkpension eller har så liten ATP att de behöver pensionstillskott. De har så de klarar sig, som man brukar säga. Det innebär att varje inskränkning av statliga bidrag, varje höjning av sjukvårdsavgifter, eltaxor, matpriser och busseller tågpriser blir kännbara för dem och inskränker rörelsefriheten och möjligheterna att leva så som människor efter ett långt liv borde ha rätt att leva i detta land. Jag kan ta ett exempel ur dagens nummer av Dagens Nyheter som tydligt illustrerar hur illa den borgerliga regeringens vackra teorier om en bättre livssituation för de äldre i samhället stämmer med verkligheten. I Stockholm köar i dag 12 462 stockholmare till pensionärsbostäder. Av dessa är 2 000 i omedelbart behov av vård. Stockholms kommun är den kommun i landet som har flest pensionärer. Stockholms innerstad är landets åldringstätaste landsdel. Naturligtvis innebär det högre krav på åldringsvården än i landet i övrigt. Problemet i Stockholm just nu är behovet av personal till hemvård och bostadshotell. I stora annonser vädjades det under den senaste arbetsmarknadskonflikten till grannar och anhöriga om att de skulle ställa upp och engagera sig för de äldre. Det är en bra och riktig tanke, men inte för att det skulle vara billigare för samhället om vi, som förr i världen, tog hand om våra gamla själva, utan för att det är riktigt att ansvar och solidaritet mellan alla människor utvecklas och bibehålls i alla åldrar och mellan alla generationer. Men det skall inte ersätta samhällets ansvar och de anställda hemvårdare som behövs. Jag skulle kunna anställa hemvårdare bums, säger Mats Hulth i Dagens Nyheter i dag. Pengar för detta finns också. Problemet är att alltför få vill arbeta heltid som hemvårdare. Yrket betraktas inte som ett yrke, det är lågavlönat, ingen orkar arbeta heltid särskilt många år i det, arbetssituationen är isolerande osv. Härmed är jag framme vid ett av de yrkanden i vpk:s motioner som socialutskottet inte har behandlat här och vid två yrkanden som socialutskottet har avstyrkt. I det första fallet gäller det motionen 1979/80:1880, yrkande 1, där vi kräver att riksdagen hemställer om ett åtgärdsprogram för att man skall kunna lösa den vårdkris som drabbar sjuka äldre människor, bl.a. innebärande statliga bidrag till landsting och kommuner för utbyggnad av vårdinstitutioner för sjuka. I det andra fallet gäller det samma motion, yrkande 2, som utskottet avstyrkt samt motion 1978/79:800 som utskottet också har avstyrkt. I de två sistnämnda sammanhangen finns kravet på att äldrevården förs in under samma huvudman. Vi kräver också att ”riksdagen uttalar att de statliga bidragen till kommunerna för social hemvård bör ökas så att löner och brist på lokaler för personal inte hindrar rekrytering till yrket”. Det sistnämnda yrkandet föranleder, enligt utskottet, inga åtgärder, eftersom ”det i årets budgetproposition förutskickats att en allmän översyn av statsbidragsbestämmelserna för den sociala hemtjänsten skall ske”. Enligt vår åsikt är de nämnda yrkandena mycket viktiga för att man över huvud taget skall kunna lösa den vårdkris som i hög grad drabbar de äldre. Nedskärning av antalet platser inom sjukoch psykvård, som sedan regeringsskiftet 1976 har ökat mycket kännbart, har skapat stora problem för sjuka äldre människor. Denna sjukvårdskris drabbar både sjuka och gamla, men den drabbar också den personal som både på sjukhusens medicinska avdelningar och på långvårdskliniker skall klara av övermänskliga arbetsinsatser med för liten styrka. Vidare drabbar den hemvårdens anställda, som får dra det tyngsta lasset när antalet vårdplatser skärs ned. Den parlamentariskt tillsatta beredning för äldreomsorgen som föreslås i en s-motion och som utskottet har tillstyrkt syftar till utarbetandet av ett konkret handlingsprogram beträffande service, omsorg och vård för de äldre. Det är i och för sig bra. Men våra krav på en gemensam huvudman för äldrevården och ökade statliga bidrag för den sociala hemvården för att höja hemvårdarnas löner skulle ge snabbare resultat än en beredning. Vårdkrisen finns nu. De äldre sjuka drabbas i dag. Det är nu 2 000 äldre pensionärer som befinner sig i omedelbart behov av vård bara i Stockholm. Det är i dag som problemen inom vården måste lösas. Den onda cirkel som innebär att de medicinska sjukavdelningarna är fyllda av äldre människor som inte skulle behöva ligga där utan i stället kunna komma hem till fungerande social hemvård eller vidare till fungerande långvård eller servicebostäder kan bara brytas genom sådana åtgärder som vpk har föreslagit i de yrkanden som jag har berört. Beredningar är nog bra, men man kan inte vänta med åtgärderna, och det är inte heller nödvändigt om den nuvarande regeringen verkligen vill lösa problemen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till vpk:s motioner 1978 80:1880.

Herr talman! Socialutskottet har gjort ett gott arbete. Det har flera talare tidigare sagt och jag vill upprepa det. Med utgångspunkt i en utredningsprodukt som ganska mycket präglas av en frivillighetsfilosofi, som var på modet inom socialvården under 1960-talet och också i början av 1970-talet men som nu till stora delar har övergetts av dem som arbetar inom praktisk socialvård, har utskottet kunnat samlas till ett förslag om en socialtjänstlag som befinner sig betydligt närmare verkligheten än ursprungsförslaget. Den politiska enigheten i utskottet är också värd all uppskattning. I frågor som berör den enskilde så djupt som socialtjänsten är det värdefullt att man kan arbeta i så stor politisk enighet som möjligt — det vill jag gärna ha sagt. Bland det mest positiva med socialtjänstlagen är — som jag ser det — den starka betoningen av förebyggande åtgärder. Alltför länge har våra sociala lagar präglats av hjälpåtgärder som sätts in när problem och svårigheter redan har uppstått. Tyvärr har inte denna satsning på förebyggande vård fått sträcka sig så långt som till bifall till önskemålet om kontaktman eller övervakare om samtycke inte sker. Jag hoppas att man så småningom skall kunna tänka om också på den punkten. Här finns verkligen möjlighet till viktiga förebyggande åtgärder. Positivt är också att socialtjänsten strävar efter ett arbete så nära människorna som möjligt. Jag tänker då framför allt på betoningen av de sociala distriktsnämndernas arbetsuppgifter. De sociala distriktshnämnderna kommer enligt lagförslaget att få möjlighet att arbeta med förebyggande åtgärder i dessas bästa bemärkelse, framför allt vad gäller den sociala närmiljön och den sociala planeringen inom distriktsnämndernas verksamhetsområden. Betoningen av socialvårdens roll i samhällsplaneringen är en av de viktiga punkterna i socialtjänstlagen. Det räcker emellertid inte att föra fram begreppet som ett honnörsord. Först när man på den jordnära nivån har möjlighet att arbeta praktiskt med frågor som man har god insikt i och god möjlighet att påverka ligger det allvar bakom orden.

Och här tror jag att just distriktsnämnderna eller delegationer av de sociala centralnämnderna kommer att ha stor betydelse. Nu har utskottet gått ifrån propositionens förslag att ge distriktsnämnderna rätt att göra egna framställningar till fullmäktige. Det är trots allt ett klokt beslut. Det är socialnämnden som skall ha det övergripande ansvaret för socialtjänsten inom kommunen. Lokala organ skall inte ha så stark ställning att det finns risk för att kommuninvånare i olika delar av en kommun kan behandlas olika. Detta var det positiva, herr talman. Många talare har här tidigare fört fram starkt kritiska synpunkter i en rad frågor, och jag är själv ganska kritisk på några punkter. Det är naturligtvis på ett sätt djupt otillfredsställande att en viktig del av lagen — frågan om vård utan samtycke — hänskjuts till en särskild utredning samtidigt som lagförslaget f. ö. upptas till behandling. Men det visar trots allt att man i utskottet inte har låtit prestigen gå före det förnuftiga. Man vill ha en förutsättningslös utredning, och det är bra. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson har på ett utmärkt sätt redogjort för vår uppfattning i dessa frågor, och jag skall nu nöja mig med att kraftigt understryka — återigen — att det måste föreligga ett färdigt lagförslag när socialtjänstlagen skall träda i kraft 1982. Vi får inte avskaffa nykterhetsvårdslagens möjligheter till vård, utan att dessa ersätts med något annat. Av den debatt som förevarit tycker jag mig kunna utläsa att de nuvarande vårdmöjligheterna kommer att ersättas med andra sådana. Det som i dag kanske mest engagerar kritikerna är lagen om vård av unga. Lagförslaget är tyvärr så luddigt formulerat att det kan tolkas på två diametralt motsatta sätt, som bl.a. Nils Carlshamre påpekat tidigare i debatten. Man kan tolka lagen så att den helt står på föräldrarnas sida — eftersom de skall lämna sitt samtycke — men den kan också tolkas precis tvärtom. Frivilligheten blir för föräldrarna ”en frivillighet med kniven i ryggen”, för att citera en av våra större dagstidningar. Jag vill klart deklarera att jag, eftersom vi här diskuterar socialtjänstlagen, mest har studerat lagförslaget i förhållande till barnavårdslagen, som nu skall ersättas — mindre i förhållande till föräldrarätten. Trots allt har barnavårds lagen varit klar och distinkt när det gäller att värna om barnets rätt. I dystra - stunder har jag varit benägen att hålla med dem som menar, att vi skulle ha behållit barnavårdslagen åtminstone t. v. Man vet ju som bekant vad man har .

Herr talman! Äntligen, frestas man utbrista, äntligen framme vid målet — nya lagregler för socialvårdens verksamhet! Redan på 1960-talet framstod en förnyelse av sociallagstiftningen med mera satsning på förebyggande och tidiga insatser som ett skriande behov, men först nu — över 15 år efteråt — kan vi här i riksdagen i rätt stor enighet ge förtroendevalda och anställda i kommunernas sociala organ lagens stöd för en ändring av verksamheten. Ärligt talat har på många håll i vårt land verksamheten utvecklats efter de riktlinjer som socialtjänstlagen har förväntats komma med. I min egen kommun, Helsingborg, började man med en distriktsindelad socialvård efter helhetsprincipen på dispens redan 1967, och man har i dag en organisation klar för att ge också distriktsnämnderna ansvaret för barnoch äldreomsorg och annan förebyggande verksamhet bland invånare i området. När man har följt debatten kring den nya socialtjänsten i tidningar och andra massmedia har man lätt kunnat få intrycket att tvångsomhändertaganden sker i ett stort antal fall och dagligen överallt i Sverige. Sanningen är emellertid den att tvångsomhändertaganden — möjligen helt bortsett från Stockholmsområdet — är undantag. Det känns nästan som socialvårdens misslyckanden när man inte kunnat göra — eller ibland inte haft tid med — kraftfulla förebyggande insatser. Därför tror jag att socialtjänstens stora problem — liksom i dag socialvårdens — säkert blir att finna vägar för att tillgodose alla önskemål om behandling, stöd och bistånd som reses av enskilda personer eller familjer. Jag skulle därför vilja säga: Låt oss alla hjälpas åt — i kommuner, i landsting och här i riksdagen — att inte förvägra dem som har det svårast i vardagen det stöd och den behandling de ber oss om! En enkät bland sociala förtroendevalda i Skåne visade att tvångsåtgärder är mycket sällsynta. I alla kommuner utom i de största städerna var sådana omhändertaganden av både vuxna och barn mindre än tio per år. Därför blir debatten om möjligheterna till tvångsåtgärder gärna en skendebatt, där man lätt tappar bort proportionerna. Speciellt den senaste debattungen i massmedia om omhändertagande av barn har ju helt förtigit det faktum att det är mycket svårt att en längre tid avskärma ett barn från en olämplig hemmiljö. Om man skall hindra att ett barn påverkas av hemmiljö och föräldrainflytande, bör barnet avlägsnas från hemmet strax efter födelsen. I alla andra fall har det skapats en, låt vara bristfällig, känslomässig bindning vid föräldrar och syskon som det lätt blir svårt att avbryta utan att skada barnet. Många års arbete i social barnavård har givit åtminstone mig den erfarenheten att så gott som inga föräldrar medvetet vill göra sina barn illa. Det är ofta brist på kunskaper och förståelse för barnets behov — eller svåra levnadsvillkor — som får föräldrar att bete sig olämpligt mot sina barn. Detta är inget försvar för föräldrarna — barnets bästa måste vara i högsätet för alla. Men ett omhändertagande bör inte heller vara ett försvar för samhället genom att man då har gjort något radikalt ingripande för barnet som syns utåt. I verkligheten har man ju misslyckats med de förebyggande omsorgerna om barn och familjer när man i ett flertal fall måste skilja föräldrar och barn. Naturligtvis måste det finnas möjligheter till tvångsinsatser i samarbete mellan sociala nämnder, rättsmyndigheter och sjukvårdsmyndigheter. Men de bör omgärdas med garantier för att ett intensivt behandlingsarbete bedrivs med det hem som den omhändertagne kommer ifrån. Nu kommer också kraven på mer föräldrautbildning och föräldrakontakt att stärka de tidigare kontakterna med barns uppväxtmiljö. Där har man kanske en chans att tidigt sätta in hjälpåtgärder. Det nämndes nyligen i debatten att barn skulle kunna riskera att föras fram och tillbaka mellan föräldrahem och barnhem om man fick denna nya lag. I realiteten är det faktiskt så redan med den lag vi nu har. Därför tror jag inte att ett annat sätt att omhänderta barnen i och för sig medför någon förändring på detta område. Det är på det förebyggande området vi kommer att få se socialtjänstens största fördelar. Personligen anser jag att kravet på en mer socialt inriktad samhällsplanering, på mer av miljösanerande insatser, på mer av förebyggande och uppsökande aktiviteter för barn och ungdom, för äldre och för olika riskgrupper samt på ett utökat samarbete med föreningar, organisationer och myndigheter är det som blir de nya signalerna för den vandring på framtida vägar som socialtjänsten nu skall ut på. Man säger ofta att en vandring på nya vägar förnyar själen. Jag hoppas att det skall bli fallet för socialvården — att man där skall känna dessa nya riktlinjer som en uppfriskande dusch i det dagliga arbetet. Därför vill jag, herr talman, tacka för att detta stora lagstiftningsarbete har kunnat genomföras i största enighet här i riksdagen. Jag vill önska socialtjänsten lycka till på vägen.

Herr talman! Jag hade tillfälle för bara någon vecka sedan att svara på en fråga som var mycket likartad den Olle Göransson nyss ställde. Det förhållandet att det givits tilläggsdirektiv till den utredning som arbetar med omsorgsfrågor innebär inte att barn med olika handikapp och barn i olika miljöer med särskilda behov skall särbehandlas, utan det är det individuella behovet som skall vara avgörande. Jag sade vid det tillfället att utredningsdirektiven syftar till att få en ordentlig bakgrund till de här barnens behov, liksom vi på andra områden när det gäller barnens situation försöker skaffa oss kunskap för att kunna fatta så kloka beslut som möjligt i barnens intresse. Jag vill gärna, om det kan lugna Olle Göransson, säga att jag kan instämma i vad utskottet säger på den här punkten när det gäller barnens väl och ve.

Herr talman! Med anledning av de inlägg som har gjorts i debatten och de frågor som har ställts om innebörden i utskottets ställningstagande skall jag be att få läsa in i kammarens protokoll några av de väsentliga formuleringarna i det vi har kommit överens om. När det gäller frågan om vård utan samtycke av vuxna missbrukare säger utskottet på s. 62: ”TI det föregående har utskottet föreslagit att reformen skall träda i kraft först den 1 januari 1982 och inte den 1 januari 1981 såsom förutskickats i propositionen. Med hänsyn härtill bör det vara möjligt att under den tid som sålunda återstår låta den av riksdagen begärda parlamentariska beredningen utreda frågan ytterligare så att ett nytt förslag kan presenteras för riksdagen. Det är av särskild vikt att utredningen görs förutsättningslöst. Beredningen bör således vara fri att pröva olika vägar att tillgodose nödvändiga vårdbehov inom ramen för helhetssynen och att överväga hur förfarandet bör utformas för att uppfylla nödvändiga krav på rättssäkerhet och objektivitet. Utredningen bör sikta till att skapa största möjliga rättstrygghet för den enskilde och bästa möjligheter till en individuellt anpassad vård i en sammanhållen vårdkedja. Lekmannainflytandet bör om möjligt förstärkas. Utredningsarbetet bör bedrivas så att ett förslag kan läggas fram i sådan tid att en ny lagstiftning kan träda i kraft samtidigt med att nu gällande vårdlagar ersätts av socialtjänstlagstiftningen. Vad utskottet nu anfört bör ges regeringen till känna. Utskottet tar således inte nu ställning till det sakliga innehållet i det i propositionen framlagda förslaget till ändring i LSPV, liksom ej heller till de alternativa förslagen i motionerna.” Detta är vad utskottet har sagt. Jag vill särskilt peka på att utskottet har strukit under att utredningen skall göras förutsättningslös och ha frihet att pröva olika vägar att tillgodose vårdbehoven. Det betyder alltså att utskottet anser att beslut skall fattas före den 1 januari 1982 om hur lagstiftningen när det gäller vuxna missbrukare skall vara utformad. Utskottet har emellertid inte sagt någonting om hur detta beslut skall se ut. I det avseendet kan man inte läsa in någonting i överenskommelsen. De andra frågorna har gällt lagen om vård av unga, och jag citerar vad utskottet säger på s. 105 och 106: ”LVU är ett led i en brett upplagd reformering av hela socialtjänsten. Omsorgen om barn och ungdomar är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Det finns därför särskild anledning att bevaka att denna del av socialtjänstens verksamhet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Den nya lagstiftningen bör ge ökad trygghet åt barn och ungdomar som är i behov av skydd och stöd från samhällets sida. Reglerna bör främst vara utformade med hänsyn till att de skall utgöra ett smidigt hjälpmedel för att förverkliga dessa intentioner. Man måste därför vara öppen för möjligheten att LVU:s bestämmelser kan behöva justeras i takt med vunna erfarenheter. Som påpekats i motionen kan även tillämpningen av den nuvarande barnavårdslagen vara en anledning att särskilt uppmärksamma i vad mån de nya reglerna fyller sin funktion att garantera underåriga erforderlig vård i svåra situationer. Mot bakgrund av det anförda anser utskottet starka skäl tala för att den av utskottet tidigare förordade parlamentariska beredningen bör ägna särskild uppmärksamhet åt de delar av socialtjänstlagstiftningen som är avsedda att utgöra ett grundläggande skydd för barn och ungdomar i risksituationer, och då främst LVU. Beredningen bör sålunda undersöka hur de nya reglerna tillämpas i praktiken och förutsättningslöst överväga om några initiativ bör tas till ändringar eller tillägg i reglernas utformning. Beredningen bör i denna del samarbeta med utredningen om barnets rätt.” Utskottet föreslår alltså att lagen om vård av unga antas. Sedan säger utskottet att lagen skall kunna justeras i takt med vunna erfarenheter. Vidare pekar utskottet på att man skall undersöka hur de nya reglerna tillämpas i praktiken och överväga om några initiativ skall tas till ändring. Utskottet beställer alltså inte något förslag från regeringen eller från någon utredning innan de nya reglerna träder i kraft, utan pekar på att man noga skall följa hur reglerna fungerar. Det är en klar skillnad gentemot vad som sägs när det gäller vuxna missbrukare. Självfallet är att om det skulle komma fram förslag från regeringen före den 1 januari 1982, så får de bedömas på samma sätt som alla andra förslag från regeringen. Av de direktiv som socialministern har citerat, framgår att utredningen är oförhindrad att lägga fram sådana förslag. Det strider inte på något sätt mot vad utskottet har sagt. Utskottets förslag innebär inte, om riksdagen antar det, att riksdagen beställer några nya förslag innan lagstiftningen träder i kraft.

Herr talman! Varken när det gäller vården av vuxna missbrukare eller när det gäller vården av unga kan vi i dag få några formella juridiska garantier för att någon hänsyn tas till de synpunkter och den kritik som har framförts från olika håll. När det gäller de vuxna missbrukarna finns det fortfarande en teoretisk möjlighet att det skall kunna uppstå ett vakuum mellan nykterhetsvårdslagen och en tillkommande lag. På den punkten menar jag att de politiska garantier som här har givits är tillräckligt starka för att jag skall våga lita på att det inte uppstår ett sådant vakuum. När det gäller den andra delen, lagen om vård av unga, har vi lagt märke till att Gabriel Romanus bemöter all kritik och all skepsis gentemot det verk som till stor del bär hans signum med att säga att vederbörande inte har läst betänkandet. Nu reparerar han den saken genom att läsa högt själv. I den mån det var ett svar till mig var det onödigt — jag hade läst betänkandet. Det kanske gör nytta i alla fall. Jag känner mig inte lika trygg på den här punkten. Fast kanske ändå! Förlitande mig på de utredningsdirektiv som utfärdades i förra veckan kan jag kanske — nätt och jämnt — avstå från att fullfölja vad jag för någon timme sedan till hälften hotade med när jag sade att jag t. v. kunde avstå från att yrka avslag på förslaget till lag om vård av unga. Jag förlitar mig till nöds på de politiska garantier som efter dagens debatt måste anses finnas även på den punkten. Jag har alltså, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Jag vill också till Gabriel Romanus säga att det inte var vad som står i betänkandet som jag frågade om. Det har han läst in i protokollet — vem han nu skulle övertyga med det. Också jag har läst betänkandet, och jag utgår ifrån att de övriga som deltar i debatten har gjort det. Sedan jag höll mitt anförande har jag läst direktiven till den kommitté som skall utreda det här. Det finns en stor samstämmighet mellan vad utskottet säger och utredningsdirektiven. Men i utskottsbetänkandet heter det att beredningen skall ”undersöka hur de nya reglerna tillämpas i praktiken” och förutsättningslöst överväga om några initiativ bör tas. De orden finns inte med i direktiven. Där heter det bara att beredningen förutsättningslöst bör överväga om några initiativ bör tas. På två ställen i direktiven heter det att det här skall träda i kraft den 1 januari 1982. Karin Söder kanske kan skapa klarhet i vad regeringen avser med direktiven. Väntar sig regeringen från den här kommittén ett nytt förslag som kan träda i kraft den 1 januari 1982 också när det gäller LVU? — Det finns alltså en skillnad mellan utskottsbetänkandet och direktiven.
Herr talman! Jag försökte tidigare i dag bringa klarhet i detta. I utredningsdirektiven finns en större öppenhet för vad utredningen kan göra än i utskottsbetänkandet. Det är precis som Gabriel Romanus nyss sade: Direktiven står inte i strid med vad utskottet uttalar och riksdagen kommer att fatta beslut om. Men utredningen har enligt direktiven frihet att ta upp den här frågan till behandling, så att om man kommer med förslag till ändringar — vilket vi ännu inte vet — finns det möjligheter till samstämmighet även på den punkten. Men när det gäller vård utan samtycke av vuxna är det helt klart att ambitionen är att den lagstiftningen skall kunna träda i kraft samtidigt med socialtjänstlagen. Kommer man med förslag till förändringar av LVU är det naturligtvis en fördel om de kan genomföras vid samma tillfälle. Men där är öppenheten större. Det finns alltså ingen motsättning — jag vill säga det ännu en gång — mellan utskottets förslag och direktiven. Direktiven ger en större handlingsfrihet än utskottsbetänkandet gör.

Herr talman! Översiktlig planering och tillsyn bör enligt propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation vara myndighetens huvudsakliga uppgift. Socialstyrelsen skall tillse att statsmaktens intentioner beträffande sjukvård och socialtjänst fullföljs. Genom den stigande kompetensen hos kommunala och landstingskommunala organ kan emellertid vissa uppgifter anförtros åt dessa utan att socialstyrelsen behöver utöva detaljerad inspektion och tillsyn. Socialstyrelsen skall heller inte enligt förslaget i fortsättningen utöva egen forskningsoch utvecklingsverksamhet men väl kunna initiera sådan. Utskottet har i väsentliga drag följt förslagen i folkpartiregeringens proposition, men undantag finns. Jag vill beröra några områden, där utskottet ansett att man bör gå mera försiktigt fram, avsätta bättre tid för överväganden eller genom ytterligare utredning överväga om ändå inte det bästa resultatet uppnås genom bibehållen central styrning eller bibehållet statligt huvudmannaskap. Sålunda föreslås i propositionen en decentralisering av huvuddelen av beredskapsplaneringen på hälsooch sjukvårdens område. I princip ställer sig utskottet bakom tanken att på sikt personalplanering, materieloch försörjningsberedskap m.m. för sjukvården i krig skall kunna föras över till sjukvårdshuvudmännens ansvarsområde. Utskottet förutsätter emellertid att den kommitté som skall genomföra socialstyrelsens omorganisation i sitt arbete på detta område tar hänsyn till den ställning riksdagen kan komma att ta till förslag grundade på utredningen om sjukvården i krig. Utskottet ansluter sig därmed i huvudsak till försvarsutskottets yttrande i denna fråga Ställningstagandet bör ge socialstyrelsens organ för beredskapsfrågor en tidsfrist, under vilken de nämnda decentraliseringsåtgärderna kan förberedas i samråd med sjukvårdshuvudmännen. Utskottet ger också uttryck för uppfattningen att beredskapsuppgifterna är en viktig del av socialstyrelsens ansvarsområde och för att detta bör återspeglas i verkets organisation, bl.a. genom en bättre anknytning till den fredsmässiga planeringen. Likaså har socialutskottet visserligen följt propositionsförslaget och förordat indragning av nämnden för läkares vidareutbildning, NLV, som självständig av regeringen utsedd nämnd. Utskottet har dock tillgodosett det väsentligaste kravet i min motion 1979/80:58 angående NLV:s ställning och uppgifter, då utskottet uttalar att en decentralisering av läkarnas specialistoch vidareutbildning till sjukvårdshuvudmännen inte kan ske. Sverige är ett litet land, och vad gäller vidareutbildning på en så kvalificerad nivå som det här är fråga om tillvaratas våra samlade resurser bäst genom en central planering och samordning. Ett nära samråd förutsätts också även i fortsättningen ske med centrala utbildningsinstanser, såsom de medicinska fakulteterna, UHÄ och läkarnas egna fackliga och vetenskapliga organisationer. En central instans — om än underordnad socialstyrelsen — kan bäst tillvarata den kompetens och de utbildningsresurser som finns samt följa utvecklingen på ett sätt som bäst gagnar hela landet. På ett annat område har utskottet ej följt propositionens inriktning. Det gäller förslaget om ändrat huvudmannaskap och ansvar inom rättspsykiatrins område samt vad gäller statens rättsläkarstationer och organisationen för rättsmedicinsk serologi och kemi.

På samma sätt tillgodoses en moderat motion angående socialstyrelsens uppgifter genom att utskottet ställer sig negativt till att utan vidare överföra cancerregistret, de medicinska födelsemeddelandena och annan central statistik till det nyinrättade miljömedicinska laboratoriet. BI. a. torde upprätthållandet av kvaliteten på primäruppgifterna underlättas genom det samspel mellan sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen som är naturligt. Registrens neutrala tillgänglighet för forskning torde också kunna garanteras, om de finns hos en statlig myndighet. På ett par andra punkter har vi moderater i utskottet dock ej kunnat vinna gehör för våra ståndpunkter utan tvingats reservera oss. Båda reservationerna gäller läkemedelsområdet. Enligt samstämmiga uppgifter, även från avdelningens egen personal, fungerar inte socialstyrelsens läkemedelsavdelning på ett tillfredsställande sätt. Den fortlöpande bevakningen av inrapporterade biverkningar släpar efter. Ännu allvarligare är emellertid situationen beträffande läkemedelskontrollens uppgifter då det gäller registrering av nya läkemedel. Resurserna för denna verksamhet, som finansieras genom avgifter från läkemedelsindustrin, har under de senaste tio åren femtondubblats! Trots detta ökar ärendebalansen, och genomsnittstiden för registrering av ett läkemedel i Sverige är tre år — i den övriga västvärlden är den ett eller två år. Det finns ärenden som efter nio år ännu inte är avgjorda. Läkemedelsindustrins årsavgifter har under 1970-talet trettiofaldigats, och avgiften för att i Sverige hålla ett läkemedel med två beredningsformer registrerat i fem år är 121 000 kr. Detta kan jämföras med t.ex. 3000 kr. i Italien eller 15 000 kr. i Danmark. Den svenska läkemedelsindustrin är en viktig exportindustri, och svensk läkemedelstillverkning och forskning är internationellt sett av mycket hög klass. Hemlandsregistrering är oftast en förutsättning för registrering på exportmarknader, och det säger sig självt att det är till betydande nackdel för svensk industri att handikappas av de långa och osäkra registreringstiderna — utländska konkurrenter hinner under tiden gå om och ta marknaden. Det största problemet är dock givetvis att sjuka människor ibland onödigtvis i åratal undanhålls nyupptäckter inom detta snabbt rörliga område. Hur fort utvecklingen har gått kan exemplifieras genom följande: År 1976 upptog 90 96 av alla recept läkemedel som var helt okända bara 15 år tidigare. Inte minst på cancerbehandlingens och reumatologins område väntar f.n. utomlands registrerade och använda — i något fall även svensktillverkade — preparat på att få komma även svenska patienter till godo. Läkemedelskontrollutredningen framlade 1978 ett detaljerat förslag tili effektivisering av läkemedelskontrollen. I enlighet med detta förslag bör enligt vår mening sådana organisatoriska förändringar vidtas, att stramare handläggningsrutiner, ökat internationellt samarbete, möjligheter att fastare knyta kvalificerad personal till läkemedelsavdelningen och där behålla den samt minskat byråkratiskt beroende av socialstyrelsen kan uppnås. Utskottet instämmer också i dessa synpunkter — utom då det gäller den sista, att man skall minska det byråkratiska beroendet av socialstyrelsen. I majoritetens skrivning förordas i stället att samröret mellan läkemedelsavdelningen och resten av socialstyrelsen ”utvecklas och förstärks”. Redan poängterandet av att socialstyrelsens uppgifter i framtiden skall vara översiktligt planerande och att verket ej skall syssla med egen forskning eller eget vetenskapligt utvecklingsarbete, liksom läkemedelsavdelningens geografiska förläggning till Uppsala, borde göra klart att avdelningens uppgifter är väsensskilda från resten av socialstyrelsens verksamhet. Den klart vetenskapliga karaktären och de intrikata detaljfrågorna på ett speciellt område gör ett samarbete med t.ex. vetenskapliga institutioner och med dem som bedriver medicinsk forskning lika självklart som samarbetet med socialstyrelsen. Ett självständigt verk skulle i väsentliga frågor kunna upprätthålla ett fullgott samarbete med socialstyrelsen utan att styrelsens topptjänstemän skulle behöva göra dagliga turer mellan Stockholm och Uppsala för att upprätthålla de rent byråkratiskt motiverade kontakter som ett underställande av läkemedelsavdelningen under socialstyrelsens förvaltning innebär. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2. Läkemedelsnämnden, slutligen, tillkom 1968, delvis som ett resultat av kraven på ökad säkerhet i läkemedelslagstiftningen bl.a. till följd av neurosedynkatastrofen. Som en av regeringen tillsatt nämnd med eget beslutsansvar har den som medarbetare kunnat locka högt kvalificerad expertis på läkemedelsområdet, och svensk läkemedelslagstiftning har blivit ett internationellt föredöme. WHO och EFTA hari sin grundläggande syn på ansvarsförhållandena vid produktion, hantering och värdering av läkemedel använt den svenska modellen för läkemedelslagstiftning som norm. Det vore enligt vår mening olyckligt att frånta läkemedelsnämnden dess självständiga rätt att fatta beslut, dess av alla intressenter på läkemedelsområdet oberoende ställning och dess möjlighet att just genom sitt stora ansvar och sin beslutanderätt till sig rekrytera de yppersta av experter. De moderata ledamöterna har i utskottet reserverat sig till förmån för ett bibehållande av läkemedelsnämndens självständiga ställning, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall även till reservation 3. Jag vill också utan att utveckla motiveringen härför — det kommer andra talare att göra — yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Frågan om socialstyrelsens organisation och funktion är av utomordentligt stor betydelse för det framtida socialpolitiska arbetet och därmed också för hur den socialtjänstlag som riksdagen för en kort stund sedan antog skall kunna fungera. Förändras uppgifterna, är det viktigt att se till att organisationen ändras därefter. Det är också viktigt att ett ämbetsverk inte är större än att de personer som har hand om ledningen också helt kan greppa om verksamheten och dess innehåll. Från den synpunkten anser jag det föreliggande förslaget om en bantning av socialstyrelsens organisation vara mycket värdefullt. Jag skall kortfattat beröra två centermotioner som har behandlats i detta betänkande. Den första är motion nr 2114 av Thorbjörn Fälldin m.fl., som väcktes vid riksmötet 1978/79. Det är mest fråga om åtgärder på det förebyggande planet. Som framgår av motionen, och som också redovisats i utskottsbetänkandet, kräver vi ett nytänkande inom socialoch miljöpolitiken för att inte den nuvarande negativa utvecklingen fortsättningsvis och i ännu större skala skall medföra framtida ohälsa, mänskligt lidande och utslagning från arbetslivet och samhällsgemenskapen. I motionen krävs en omprioritering inom miljöoch människovården till förmån för förebyggande verksamhet som ett viktigt komplement till lindrande och botande verksamhet. Men motionärerna anger också de principer som bör prägla 1980-talets socialpolitik och innehållet i de förebyggande åtgärder som förordas. I motionen ställs en grundläggande fråga, nämligen denna: Vad är det som vi vill med vårt samhällsarbete och vår socialpolitik? Ganska länge har man varit benägen att betona det kvantitativa på bekostnad av det kvalitativa samt det tekniska och ekonomiska på bekostnad av det mänskliga. Vi måste få in annat än sådant som bara gäller materiell standard. Denna tankegång har utvecklats i motionen, där det också framhålls att i de ideologiska grundsatser som redovisats ingår viljan att skapa ett samhälle, präglat av känslomässig trygghet, gemenskap, personligt engagemang och personligt ansvarstagande. Detta är viktiga komplement till den ekonomiska grundtryggheten.

Utskottet fortsätter: ”Därmed skulle färre behöva riskera att hamna i sociala missförhållanden eller drabbas av ohälsa, och behovet av reparativa åtgärder skulle bli mindre. Utskottet delar detta synsätt och ansluter sig från denna utgångspunkt till motionernas allmänna synsätt.” Utskottet kommer sedan fram till att just den organisation som vi får och de tankegångar som återfinns i socialtjänstlagen måste göra det möjligt att uppnå de här målen. Man för då in detta synsätt i samhällsplaneringen, varvid man på basis av de kunskaper och erfarenheter som finns inom den sociala sektorn skall kunna inrikta insatserna på det rent förebyggande området. Detta måste i framtiden bli en av de största satsningarna. På vårt håll är vi tillfredsställda med den skrivning och den markering som utskottet har gjort. Den andra motionen som jag vill beröra väcktes i anslutning till propositionen om socialstyrelsens organisation och dess uppgifter. När det gäller denna motion, 1979/80:78, är jag själv huvudmotionär. I motionen behandlas styrelsens sammansättning. Vi har tagit upp frågan från rent principiella utgångspunkter och framhållit att de svenska ämbetsverkens styrelser har formats utan att några grundläggande principer fastslagits för deras sammansättning. De har främst utformats mot bakgrund av en dagsaktuell situation och de krav som har rests från olika håll om att bli representerade i verksstyrelserna. Men det är också så att de senaste decenniernas konstitutionella reformarbete inte har berört de centrala ämbetsverkens ställning och funktion. Därför har vi tidigare väckt en partimotion, som tog upp frågan om ämbetsverkens ställning. Där konstaterades att för verk med uppgifter inom centrala politiska områden är det angeläget att styrelsen får en sådan sammansättning att den återspeglar folkets i val uttryckta uppfattning. Det, menar vi, ligger mycket väl i linje med de demokratiska grundprinciper som finns i vår nya författning. F.n. består socialstyrelsen av tio ledamöter, som utses av regeringen. Ordförande är generaldirektören. Två av ledamöterna utses på förslag av Landstingsförbundet och ytterligare två ledamöter utses på förslag av Kommunförbundet. Tre ledamöter utses bland riksdagens ledamöter och två representerar den vetenskapliga världen. Därtill deltar tre representanter för personalen — alltså tre personalföreträdare. I propositionen föreslås nu en förändring av styrelsens sammansättning. Man förutsätter att styrelsen skall utökas med en representant, att de vetenskapliga representanterna inte skall ingå medan däremot skall utses tre representanter, en från vardera LO, TCO och SACO/SR. Vi har på denna punkt väckt en motion och hemställt att den nuvarande ordningen skall gälla t. v. Den partimotion som jag nämnde behandlades nämligen i slutet av förra året i konstitutionsutskottet, och man har där hänvisat till den förvaltningsutredning som pågår; den har fått tilläggsdirektiv och kommer att ta upp den här frågan. Vi har i motionen klart sagt ifrån att det inom vissa av dessa ämbetsverk är befogat att ha fackliga företrädare i styrelserna — exempelvis i arbetsmarknadsstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen. Men vi menar att det i fråga om socialstyrelsen inte framstår som självklart att de fackliga organisationerna skall vara representerade i styrelsen. Det är alltså ledamotskapet i styrelsen jag talar om, inte de personalföreträdare som redan nu finns. Där är det helt naturligt inte fråga om någon förändring. I själva verket, menar vi, kan hävdas att de fackliga organisationerna i första hand representerar sina medlemmar som personal inom vårdsektorn och inte som sjukvårdskonsumenter. Vi vill också framföra principiella invändningar och hävda att styrelsen så långt det är möjligt skall återspegla folkviljan såsom den har uttryckts i allmänna val. Vi anser alltså att man inte nu skall göra någon ändring av socialstyrelsens sammansättning, utan vi vill avvakta den utredning som är på gång. Detta har vi tagit upp i en reservation. Jag ber därför, herr talman, till slut att få yrka bifall till reservation I av mig m.fl., som är fogad till detta betänkande. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.